Fru talman! Sten Svensson har frågat jordbruksministern om han avser vidta någon åtgärd med anledning av uppgifter om att naturvårdsverket i ett nytt förslag till restaurering av Hornborgasjön väljer att sätta jordbruksmark under vatten i stället för att bygga invallningar. Ett sådant beslut synes, enligt frågeställaren, inte kunna verkställas utan riksdagens medgivande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Naturvårdsverket är centralt ansvarig myndighet när det gäller restaureringen av Hornborgasjön. Verket har därmed att följa utvecklingen och skall föreslå de förändringar i restaureringsarbetet som man anser erforderliga. Naturvårdsverket har helt nyligen beslutat att för regeringen redovisa ett alternativt restaureringsprogram med förändringar framför allt vad gäller invallning kring sjön. Framställningen har ännu inte inkommit till jordbruksdepartementet. Jag har dock inhämtat att den utmynnar i en hemställan om regeringens medgivande att inge en ny ansökan till vattendomstolen avseende det förändrade tekniska genomförandet av restaureringen. Så snart naturvårdsverkets framställning inkommit kommer ärendet att beredas i vanlig ordning.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. En enhällig riksdag uttalade sig år 1977 för en restaurering av Hornborgasjön. Detta innebar ett uppdrag till naturvårdsverket att genomföra fortsatta utredningar begränsade till endast ett restaureringsalternativ, dvs. skyddsinvallningar av värdefull åkermark. I ett frågesvar den 10 oktober deklarerade jordbruksministern följande: ”Om man frångår vad som kan bedömas vara riksdagens år 1977 klart uttalade mening blir frågan självfallet föremål för riksdagens förnyade prövning.” Jordbruksministern har goda skäl att göra ett sådant uttalande. I egenskap av jordbruksutskottets vice ordförande deltog han personligen i justeringen av det betänkande som riksdagen då godkände. Samma bedömning bör också statsrådet Carlsson göra, eftersom han var en av undertecknarna av en av de motioner som låg till grund för beslutet. I november offentliggjorde naturvårdsverket ett förslag som innebär att jordbruksmarken sätts under vatten. Därmed frångår verket den andemening som riksdagen har uttalat sig för. Därför måste frågan ställas: Anser regeringen att ett beslut av denna innebörd kan verkställas utan riksdagens medgivande? Vidare vill jag, i likhet med LRF:s länsförbund i Skaraborg, påpeka att det i de senaste kalkyler som naturvårdsverket redovisat saknas en analys av de samhällsekonomiska kostnaderna liksom av effekterna för de enskilda jordbruksföretagen och jordbrukets struktur i området. Är regeringen därför beredd att medverka till att en sådan redovisning snarast kommer till stånd? Är regeringen dessutom villig att inför riksdagen redovisa vad projektet hittills har kostat staten, inkl. alla AMS-åtgärder, samt hur dessa medel har använts? Dessa uppgifter har stor betydelse för beräkningen av den totala kostnaden.
Fru talman! Det är väl känt att riksdagsledamöter inte tycker om att få pressmeddelanden om propositioner innan propositionerna föreligger. På samma sätt förutsätter jag att riksdagens ledamöter har förståelse för att regeringen inte vill fatta beslut på grundval av pressmeddelanden. Vi vill ha de handlingar som ligger till grund för ett verks ställningstagande. När jag har fått de handlingarna kommer jag självfallet att delge min uppfattning om innehållet.
Fru talman! Jag har ställt en klar och koncis fråga till statsrådet Carlsson: Anser regeringen att ett beslut av den innebörd som jag har redovisat här kan verkställas utan riksdagens medgivande? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. En byråchef, nämligen Sven Rosén på naturvårdsverket, säger i en intervju i Skaraborgs Läns Allehanda den 27 november, att förslaget är en politisk fråga som regeringen måste besluta om.

Fru talman! Margareta Winberg har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om försäkringsöverdomstolens nyligen meddelade dom angående arbetsskada vid passiv rökning kommer att föranleda åtgärder från hans sida. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Tobaksrökningens hälsorisker har länge varit kända. Även riskerna med s.k. passiv rökning har uppmärksammats alltmer. Arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen gav 1983 ut allmänna råd om begränsning av tobaksrökning i lokaler av gemensamhetskaraktär. Utgångspunkten för de allmänna råden är att en rökfri miljö skall vara det normala och att en rökares önskan att röka bör vika för andras önskemål om en rökfri miljö. Genom en enkät till samtliga statliga myndigheter om hur de allmänna råden efterlevs har det framkommit att åtta av tio statliga arbetsplatser har infört någon form av begränsning av tobaksrökningen. Socialstyrelsen har fått särskilda medel för att fortlöpande följa upp de allmänna råden. Glädjande nog har tobaksrökningen också minskat betydligt under senare år, samtidigt som attityderna till rökning har förändrats. Hälsoriskerna vid s.k. passiv rökning måste dock begränsas ytterligare. Kombinationseffekter av tobaksrök tillsammans med andra hälsovådliga ämnen i arbetslivet, t.ex. asbest, måste vidare beaktas. Tills vidare bör åtgärder mot rökningens skadeverkningar i arbetslivet i första hand utformas i samverkan på arbetsplatserna med ett slutligt ansvar för arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön är sund och säker. Ytterligare restriktioner kan dock behöva övervägas om de allmänna råden och informationsinsatserna inte får tillräcklig effekt. Det ankommer i första hand på arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen att överväga om vad som framkommit genom försäkringsöverdomstolens dom kräver förändringar i regleringen.

Fru talman! 1982 avled riterskan Gun Palm. Dödsorsaken var lungcancer med metastaser. Hon hade utfört sitt arbete på maskinkontoret i ett storrum. Där arbetade tio personer, varav sex var rökare. Ventilationen var inte bra, och fönstren fick inte öppnas eftersom ventilationen då inte skulle fungera. 1981, ett halvår före sin död, gjorde Gun Palm en skadeanmälan därför att hon hade fått lungcancer och begärde arbetsskadeersättning. Försäkringskassan nekade att bifalla denna begäran efter Gun Palms död. Dödsboet vidhöll kravet, och försäkringsrätten och sedermera försäkringsöverdomstolen gav dödsboet rätt. Denna dom är unik. Från att ha varit främst en hälsopolitisk fråga blir nu rökningen dessutom en arbetsmiljöfråga. Det finns många människor i detta land som har samma arbetssituation som Gun Palm och som mot sin vilja utsätts för passiv rökning på sin arbetsplats. Anna-Greta Leijon beskriver i svaret de allmänna råd som socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har givit ut. Det står i svaret att på åtta av tio av de statliga arbetsplatserna har man infört någon begränsning av tobaksrökningen. Om man studerar siffrorna ytterligare visar det sig att vid 75 90 av dessa arbetsplatser fanns begränsningarna redan innan de allmänna råden gavs ut. Det visar sig också att endast en femtedel av dessa 80 2 följde råden till punkt och pricka. En del hade t.ex. rökfria sammanträden. I slutet av svaret står det att ytterligare restriktioner kan behöva övervägas. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon: Vilka restriktioner avses, med tanke på vad jag har sagt om hur de allmänna råden följs? Anser Anna-Greta Leijon att den passiva rökningen är en arbetsmiljöfråga?

Fru talman! Den passiva rökningen är en arbetsmiljöfråga, men jag kan inte i dag ange vilka eventuella ytterligare begränsningar som behövs. Det första och viktigaste framgick av vad jag sade och av vad Margareta Winberg yttrade, nämligen att de råd och anvisningar som finns verkligen skall följas. Får jag som gammal storrökare — den här veckan är det faktiskt drygt sju år sedan jag slutade — säga att jag vet att rökarna tidigare faktiskt var mycket mera hänsynslösa än dagens rökare. Det har skett en väldig förändring, och den kommer att spela en stor roll. Naturligtvis önskar jag att man skulle kunna klara det här problemet genom ömsesidigt hänsynstagande arbetskamrater emellan och utan formella restriktioner.
Fru talman! Jag tycker att det som Anna-Greta Leijon sade var mycket bra, nämligen att den passiva rökningen är en arbetsmiljöfråga. I arbetsmiljölagens 6 § står det faktiskt: ” Ämne som kan föranleda ohälsa och olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.” Men bestämmelsen efterlevs inte. I arbetarsskyddstyrelsens tolkning av arbetsmiljölagen och i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar till yrkesinspektionen betonas inte betydelsen av arbetstagarens rätt till en rökfri miljö. Detta får till följd att yrkesinspektionen i olika distrikt inte har ansett sig kunna ingripa mot rökiga arbetsmiljöer ens i de fall då man så önskat. Jag hoppas att arbetsmarknadsministerns uttalande föranleder arbetarskyddsstyrelsen att ge ut ytterligare och mera strikta anvisningar till yrkesinspektionen.

Fru talman! I går var jag på arbetarskyddsstyrelsen, och arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör upplyste mig då om att han vid ett av styrelsens kommande sammanträden avser att ta upp frågan om passiv rökning.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt, och särskilt glädjande är det att en socialdemokratisk regering, som har en mycket fin tradition när det gäller arbetsmiljöfrågor, driver också denna miljöfråga.

Fru talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att företa en undersökning om de samlade samhällsekonomiska följderna av arbetslösheten. Att arbetslöshet medför höga samhällsekonomiska kostnader betvivlar nog ingen. För att motverka arbetslösheten för också regeringen en aktiv arbetsmarknadspolitik, en politik som leder bort från passivt kontantstöd och främjar arbetslinjen. Genom en effektiv förmedling, utbildning eller möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom ungdomslag och beredskapsarbete skapas förutsättningar för de arbetslösa att få ett fast och varaktigt arbete. När det gäller den typ av undersökning som Nils Berndtson efterlyser vill jag hänvisa till att en sådan undersökning nyligen gjorts och finns framlagd i en rapport från Nordiska arbetsmarknadsutskottet om Arbetslöshetens kostnader i Norden. Även AMS har tidigare gjort sådana undersökningar, och ytterligare material kommer nu fram i den undersökning om socialbidragskostnaderna som görs av en grupp inom socialdepartementet.

Fru talman! Arbetslösheten innebär mänskliga tragedier men också ett samhällsekonomiskt slöseri av stora mått. Vad kostar arbetslösheten, vad skulle det betyda om samhällets insatser för de arbetslösas uppehälle i stället användes för att skapa arbetstillfällen? Det är något av denna problematik som har undersökts i Motala. Den kommunen är som bekant präglad av industrinedläggningar och arbetslöshet, men problemen har naturligtvis motsvarighet på många orter i vårt land. Det är därför jag har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att företa en liknande undersökning efter riksmåttstock. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, men vill något kommentera det. Jag tror inte att de undersökningar som åberopas i svaret täcker in vad jag efterlyst. De kanske ganska utförligt svarar på frågan vad olika bidragsformer kostar samhället, men vad det gäller är också att belysa och analysera vad det skulle betyda om tyngdpunkten i samhällets insatser låg på skapande av nya arbetstillfällen. Jag vill fråga: Vad avser regeringen att göra för att klarlägga dessa större sammanhang?
Fru talman! Jag tror faktiskt att om man går igenom de samlade undersökningar som finns får man fram mycket av vad Nils Berndtson är ute efter. Det finns både i den undersökning som Nils Berndtson refererar till och i den som arbetsmarknadsstyrelsen har gjort mycket sifferberäkningar över vad olika åtgärder kostar, t.ex. hur stort inkomstbortfallet blir, vilka skattintäkter resp. skattebortfall som uppstår för kommuner och stat osv. Jag skulle i detta sammanhang också vilja säga att för att belysa dessa frågor har vi ett särskilt institut som kort uttryckt kallas EFA. Det har ett särskilt forskningsprogram som handlar om många olika saker på arbetsmarknaden och där man både direkt och indirekt kommer in på frågor som rör arbetsmarknadens kostnader i olika avseenden och också vad man kan få utav olika åtgärder. Man belyser sådant som jag förstår att Nils Berndtson är ute efter, dvs. vad positiva åtgärder kan få för ekonomiskt utfall. Så jag tror att det redan finns ganska mycket upplysningar av det här slaget.
Fru talman! Jag tror också att det finns mycken kunskap om kostnader för arbetslösheten, bl.a. i form av anslag till de olika stödåtgärderna, men poängen skulle vara att ta ett samlat grepp på problemställningarna och grundligt genomlysa frågorna. Jag försöker dra den positiva slutsatsen av vad arbetsmarknadsministern säger, att när detta material finns och man tar itu med det skulle man kanske kunna få en samlad bild av situationen och då gärna med inriktning på frågan om andra former av stöd skulle ha större effekt. Det finns naturligtvis också dolda kostnader, t.ex. de psykiska och andra konsekvenser som arbetslösheten för med sig och som kan ha verkningar långt in i framtiden. Jag tror att även om det redan finns mycket material så finns det behov av att gå vidare och analysera dessa frågor. miska följderna av arbetslösheten
Fru talman! Låt mig helt kort informera om att så sent som i förra veckan anordnades under de s.k. läkardagarna ett symposium om just de andra effekterna av arbetslöshet. Det finns ett antal forskare som fortgående arbetar med att utreda de negativa effekterna på människor av arbetslöshet.
Fru talman! Det gläder mig att det pågår ett sådant arbete. Den undersökning som har gjorts med forskningsresurser i Motalafallet är så intressant att man bör utföra en sådan för samhället i dess helhet. Jag hoppas att den undersökningen kan stimulera till en ordentlig kartläggning efter riksmåttstock.

Fru talman! Britta Bjelle har frågat statsministern vilket motiv som har varit avgörande för regeringens beslut att föreslå en utbyggnad av Råne älv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det av riksdagen beslutade utbyggnadsmålet för vattenkraften uppgår till 66 TWh/år. För att uppnå detta mål har riksdagen fattat beslut om en plan för fortsatt vattenkraftsutbyggnad. I denna plan ingår utbyggnadsprojekt som berör vissa delar av Råneälven. I den bedömning riksdagen gjort ingår, förutom energipolitiska aspekter, även en översiktlig bedömning av möjligheterna att genomföra olika projekt med hänsyn till motstående intressen samt kommunens och lokala intressens synpunkter. Det rådde stor politisk enighet i både vattenkraftberedningen och riksdagen om att föra vissa utbyggnadsprojekt i Råneälven till planen. Endast vänsterpartiet kommunisterna motsatte sig detta. I propositionen framhölls att planen inte föregriper en vattenlagsprövning. När riksdagen behandlade planen för vattenkraftsutbyggnad betonades vikten av att planen genomförs på ett sådant sätt att man uppnår en geografiskt samlad och i tiden utsträckt sysselsättning. Vidare skall vid utformningen av planen en grundläggande utgångspunkt vara att den skall innebära minsta möjliga miljöpåverkan. Avgörande är således en energipolitisk bedömning som redan gjorts av riksdagen samt en prövning enligt vattenlagen som kommer att ske. Om projekten bedöms möjliga att genomföra med hänsyn till vattenlagsprövningen har statsmakterna således ställt kraven på företagen att projekten skall medföra bästa möjliga sysselsättningseffekt för den bygd och region som berörs och genomföras med stor hänsyn tagen till lokala opinioner och bevarandeintressen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret. Råneälven är det enda återstående outbyggda vattensystemet inom Bodens och Luleå kommuner och är i storleksordningen den femte av Norrlands outbyggda älvar. En utbyggnad innebär ett omfattande och definitivt ingrepp i älven och därmed förlust av ett stort stycke sammanhängande natur. Eftersom de motstående intressena för älvens bevarande är så starka när det gäller Råne älv är det särskilt viktigt för debatten att alla berörda vet vilket som är regeringens skäl till att älven byggs ut. Beträffande Råne älv har det förekommit dubbla budskap från regeringen. Först har vi statsrådets olika uttalanden i Norrbotten, vilka går ut på att vi skall bygga ut Råne älv av sysselsättningsskäl.

Det svar jag nu har fått av statsrådet tolkar jag så att statsrådet numera menar att endast en energipolitisk bedömning skall ligga till grund för prövningen av om Råne älv skall byggas ut eller ej. Detta kommer att hyfsa debatten. Då frågar jag statsrådet: Kan man av svaret också dra den slutsatsen att vattenkraftsutbyggnad ej kan accepteras av sysselsättningsskäl?
Fru talman! Den som noga hade tagit reda på vad statsministern, jag och andra medlemmar av regeringen verkligen sagt — muntligt i anföranden eller skriftligt i propositioner — skulle ha haft klart för sig att det aldrig rått något tvivel om att det är energipolitiska bedömningar och prövning enligt vattenlagen som avgör om utbyggnad skall ske. Sedan är det en helt annan sak att vi dessutom ställer kravet att den utbyggnad som faktiskt kommer till stånd skall utföras på ett sådant sätt att den blir till nytta. Det är om detta som den proposition Britta Bjelle citerar handlar — inte om frågan om Råneälven skall byggas ut eller inte. Jag vill också upplysa kammaren om att folkpartiet faktiskt var med om att föra Råneälven till planen, både i vattenkraftberedningen och när riksdagen förra året behandlade planen.
Fru talman! Om det nu enbart är en energipolitisk bedömning som ligger till grund för att regeringen vill bygga ut Råne älv kommer debatten att bli renare. Då kan man konstatera att Råne älv ger endast 0,27 TWh i energitillskott. Detta mycket marginella energitillskott skall ställas i relation till Råne älvs alternativvärde: En vacker skogsälv som vi i Luleå och Bodens kommuner behöver för den fortsatta utvecklingen av turismen, en älv som outbyggd har stor betydelse för rennäringen. Som rekreationsområde är älven underbar för fiske och paddling. Det är en älv som ger den utrotningshotade uttern och dessutom flodpärlsmusslan möjligheter att överleva. Vid den jämförelsen blir valet givet: Råne älv bör ej byggas ut. Detta är en ståndpunkt som jag utgår från att statsrådet också kommer att inta nu när sysselsättningsskälen inte längre skall påverka bedömningen.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat miljöministern vad han avser att vidta för åtgärder för att tillse att miljön på södra Djurgården inte försämras på grund av det eventuella uppförandet av en ny museibyggnad för regalskeppet Wasa. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis vill jag påminna om att regeringen i april månad 1984 fattade beslut om att lämna uppdrag till byggnadsstyrelsen att projektera det nya Wasamuseet med skeppet placerat i Galärvarvsdockan. Detta förslag hade dessförinnan behandlats av tävlingsjuryn för arkitekttävlingen och byggnadsstyrelsen, där frågan om museets placering och utformning varit föremål för ingående studier. Beredningen av projektet har skett i nära kontakt med Helsingforss kommun. En sammanvägning av alla faktorer, såsom påverkan av miljön i området, de utställningsmässiga förutsättningarna, investeringskostnaden m.m. har talat för att museet placeras i Galärvarvsdockan. Förslaget har även varit utställt för allmänheten i Helsingfors under våren 1985. Frågan om museets placering och utformning har således redan varit föremål för allsidig beredning.

Fru talman! Jag hoppas att jag inte uppfattas som mästrande, om jag upprepar den fråga som ställdes till miljöministern och som jag har besvarat: Vilka åtgärder avser miljöministern vidta för att tillse att miljön på södra Djurgården inte försämras på grund av det eventuella uppförandet av en ny museibyggnad för regalskeppet Vasa? Frågan handlar alltså om vad som händer: Vad gör ni för att skydda miljön om ni uppför huset i Galärvarvsdockan? Jag har sagt att miljöfrågorna är som andra frågor beredda i förberedelsearbetet. Detta är alltså inte någon fråga som inte har varit föremål för diskussion. Det finns betydande grupper som tycker att det har fattats ett dåligt beslut. De har självfallet all rätt att förfäkta sin uppfattning och har senast vid en uppvaktning inför mig i förrgår redovisat sin syn på frågan. De har lämnat in en skrivelse med krav på omprövning av beslutet. Den skrivelsen har jag tagit emot. I riksdagen har jag därutöver svarat på Elisabeth Fleetwoods fråga.

Fru talman! Låt mig bara ytterligare tillfoga att jag hoppas att det inte skall läggas mig till last att jag besvarat den fråga som ställts.

Fru talman! Jan Jennehag har frågat mig om jag avser att verka för att rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade får ökade resurser för att tillgodose synskadade elevers behov av läromedel. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade har en väsentlig funktion att förse handikappade elever med läromedel. Den nuvarande organisationen för rikscentralerna genomfördes den 1 juli 1977. Anslaget för verksamheten har sedan dess ökat från 3,8 milj.kr. till 13,2 milj.kr. Detta innebär en, också i reala termer, betydande ökning av rikscentralernas resurser. Enligt riksdagens beslut tillämpas för innevarande budgetår ett reducerat huvudförslag om 1 26 under anslaget till rikscentralernas verksamhet. Även i detta avseende är således rikscentralerna gynnade i förhållande till vad som gäller för flertalet myndigheter. Vad gäller anslag till rikscentralerna för nästa budgetår återkommer jag i budgetpropositionen i januari.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men det är inte mycket att ta fasta på för de synskadade. Läromedelsbristen skapar stora problem för studerande inom den obligatoriska skolan, liksom inom högskolan. Trots att utvecklingen mot att synskadade elever undervisas i vanliga klasser har pågått sedan 1960-talet kvarstår bristen på läromedel. De otillräckliga resurserna medför dels att läromedlen levereras för sent, dels att de har dålig kvalitet, är dåligt redigerade eller helt enkelt för gamla. Bristen medför att synskadade elever tvingas avbryta planerade studier eller välja linjer och utbildningar där man kan få nödvändiga läromedel. Den välvilja som visas handikappade i valtider byts ofta snabbt till likgiltighet när regeringspolitiken skall omsättas i handling — vad vi har råd till, hur vi rangordnar våra utgifter, hur viktiga vi anser att de är. Tyvärr framgick det av svaret att de synskadade elevernas läromedel inte är särskilt viktiga. Bengt Göransson anser att rikscentralerna är gynnade i förhållande till många andra myndigheter. Det hjälper inte de synskadade elever som är utan läromedel.
Prot. 1985/86:45 Fru talman! Det är angeläget för mig att med bestämdhet slå fast att 5 december 1985 regeringen med stöd av den allra största delen av riksdagen har anslagit betydande resurser för handikappades hjälpmedel. Utvecklingen av hjälp 2 af orskrifng SR k Linköpings universitet medelscentralerna visar detta. krireb förhåll. Sedan måste jag till Jan Jennehag uttala ett beklagande av att jag inte har i arns förkåjlan. möjlighet att ändra rutinerna för regeringens presentation i riksdagen av budgeten så att den passar under den tid då Jan Jennehag ersätter den vpk-ledamot som möjligen kan få ta emot det besked regeringen har att lämna när budgeten presenteras i januari.
Fru talman! Det sista andas en viss positiv inställning. Jag skall be att Sven Henricsson noga bevakar denna fråga.

Fru talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder som övervägs för att förverkliga planerna på temaforskning kring barns förhållanden vid universitetet i Linköping. Universitetsoch högskoleämbetet har i årets anslagsframställning föreslagit ett nytt forskningstema, Barn, vid universitetet i Linköping. Regeringens ställningstagande till detta förslag kommer att redovisas i 1986 års budgetproposition. Som min principiella uppfattning vill jag betona att det är viktigt att den kunskap som finns inom olika discipliner kan samlas och användas på ett effektivare sätt för fortsatt forskning om barn. Många väsentliga problemområden faller mellan de etablerade disciplinerna. Ett tvärvetenskapligt arbete ger möjligheter att åstadkomma en helhetssyn och att komma åt ny kunskap om barn och deras livsvillkor. Behovet av ytterligare kunskaper är stort inom många samhällssektorer, inte minst inom skola och förskola.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Lennart Bodström för svaret på min fråga, ett svar som jag uppfattar som klart positivt. Vi vet i dag för litet om barns förhållanden, deras uppväxtmiljö och deras sociala bakgrunder. Därför är det viktigt att vi får en forskarutbildning och en forskning på detta verksamhetsområde, som i bästa fall kan sammanväva medicinska och humanistiska aspekter. Visserligen finns forskning utomlands, men denna forskning kan inte utan vidare omsättas till svenska förhållanden, eftersom bakgrunderna är olika. Jag ser fram emot en positiv skrivning i den kommande budgetpropositio 37 nen, och jag hoppas att vi i bästa fall har en forskning i Linköping kring temat barn någon gång 1987.

Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag avser att fullfölja förslag från en arbetsgrupp i bostadsdepartementet resp. UHÄ rörande högskoleutbildning inom området fastighetsoch bostadsförvaltning. UHÄ:s förslag bereds i regeringskansliet med sikte på att förslag i frågan skall kunna läggas fram för riksdagen i 1986 års budgetproposition.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att det har förflutit rätt lång tid sedan den här saken första gången aktualiserades i riksdagskorridorerna och i departementet. Det finns ett klart uttalat behov av denna utbildning inom området fastighetsoch bostadsförvaltning. Även från forskningssidan är man klart intresserad av en sådan utbildning. Bostadsdepartementet tillsatte en arbetsgrupp den 24 augusti 1982. Den arbetade föredömligt snabbt och lade fram ett förslag redan i november samma år. I arbetsgruppen ingick en rad representanter för hyresgäster, kooperation, Fastighetsanställdas förbund, osv. Därefter fick UHÄ regeringens uppdrag att utreda frågan. Det svar jag i dag har fått är positivt. Det är bra att utbildningen kommer till stånd och att därmed en lång följetong avslutas. Och det är bara att gratulera branschen och de elever som nu skall genomgå denna utbildning, som branschen ropar efter. Fru talman! Jag är mycket nöjd med det svar som utbildningsministern har lämnat här i dag.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag givit utredningen om den medicintekniska säkerheten de direktiv som krävs för att utreda frågor som rör säkerheten för tekniska implantat, t.ex. hjärtklaffar. Utredningen om den medicintekniska säkerheten har bl.a. fått i uppdrag att undersöka om en obligatorisk typprovning eller kontroll av medicinteknisk utrustning bör införas och vilka produktgrupper den i så fall bör omfatta. Som ett exempel på en produktgrupp med mycket allvarliga följder för patienterna om de inte fungerar nämns i utredningsdirektiven omplantat, t.ex. hjärtklaffar, eftersom dessa inte är tillgängliga för fortlöpande kontroll, reparation eller utbyte. Utredningen skall också föreslå hur en eventuell provningsoch kontrollverksamhet bör vara utformad och organiserad. Utredningens arbete skall vara avslutat under år 1986.

Fru talman! Jag är mycket glad över socialministerns besked att den sittande utredningen har fått tilläggsdirektiv om att utreda de tekniska implantatens säkerhet. Möjligtvis skulle man kunna ställa frågan varför det har tagit så lång tid att komma fram till denna åtgärd. Den tid som har gått förlorad har haft sin inverkan på vanligt folks tilltro till sjukvården. Av olika skäl har någon av parterna inte tagit ansvar, och därför har också olyckorna kunnat ske. Materielen har inte hållit den kvalitet som man borde ha kunnat förvänta sig. Denna fråga har en etisk dimension och har betydelse för människors tilltro till hälsooch sjukvården. Ingreppen gjordes på 1970-talet, och klaffarna drogs inte in av tillverkaren förrän 1983, trots att man ett par år dessförinnan — enligt vad som nu har kommit fram — visste att kvaliteten inte var den perfekta. Jag är dock, som sagt, oerhört tacksam för svaret och för beskedet att utredningen om den medicintekniska säkerheten kommer att ta upp dessa frågor.

Fru talman! Alf Svensson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en allsidig och rättvisande undersökning om jägarnas inställning till samordnad resp. helt reglerad jakt. Den av regeringen tillsatta utredningen om upplåtelse av jaktmark för älgjakt bör enligt sina direktiv bl.a. göra en uppskattning av hur många jägare som har anledning att söka sig nya jaktmöjligheter till följd av en ytterligare samordning av älgjakten. För att få underlag för en sådan uppskattning genomför utredningen en undersökning bland jägare i tre län. Avsikten är att undersökningen skall ge en så rättvisande och allsidig information som möjligt om de frågor som utredningen har att belysa.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret. Jag kan mycket väl tänka mig att en och annan förvånas över att jag ställer frågor om älgjakt. Men saken förhåller sig så, att ganska många små jordägare både före valet och efter valet undrade hur det blir och vilka beslut som kommer att fattas. Man känner alltså oro för sina egna rättigheter knutna till jordägandet. Fru talman! I tidningen Land redovisade partierna före valet sina olika uppfattningar om samordnad älgjakt. Folkpartiets talesman Anders Frostell och centerpartiets Anders Dahlgren deklarerade då att man vill behålla den samordnade älgjakten. Som jag uppfattat saken var det en omsvängning från folkpartiets sida om man jämför med vad förutvarande jordbruksministern Eric Enlund sade i de här frågorna. I början av året uttalade också statsminister Olof Palme att man skulle vara försiktig med att förändra i jaktformerna. Det var statsministerns uppfattning att systemet med samordnad älgjakt fungerade bra. Därefter lades ju också jaktoch viltvårdsberedningens förslag på is. Det är mot bakgrund av detta som jag är förvånad om jordbruksdepartementet nu vill driva fram ett beslutsunderlag som är tillrättalagt för att man skall kunna avskaffa den samordnade älgjakten. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Det vore beklagligt om socialdemokraterna gjorde upp om den här saken tillsammans med de stora jordägarna. Det vore verkligen önskvärt att jordbruksministern redan nu kunde undanröja den oro som tusentals jägare runt om i vårt land känner. En klar deklaration att den samordnade älgjakten skall behållas vore ett rakryggat besked, som skulle uppskattas av det s.k. småfolket.
Fru talman! Alf Svensson insinuerar både i formuleringen av sin fråga och i sitt inlägg nu att den undersökning som är påkallad från jordbruksdepartementets sida så att säga skulle göras mot bakgrund av någon typ av förutfattad mening i regeringen. Så är naturligtvis inte fallet. Alf Svensson säger att den här undersökningen bör genomföras på ett objektivt sätt. Han hänvisar till vissa rykten i sammanhanget. Jag skulle vilja säga att den här undersökningen skall genomföras på ett objektivt sätt, inte bara bör. Sådant är alltså läget. Undersökningen har kommit till just för att pröva vilka konsekvenser som skulle uppstå för vissa minoriteter vid den ena eller den andra formen av jakt. Inte minst har den kommit till för att man skall kunna utröna i vilken mån exempelvis marklösa jägare skulle ställas utanför möjligheten att jaga.
Fru talman! Insinuationerna tycker jag knappast att jag skall behöva stå för. De existerar alltså i sinnevärlden. Statsrådet bör känna en viss liten ynklig tacksamhet över att han har fått det här tillfället att ta död på dem. Jag är glad om undersökningen görs på ett objektivt sätt — och jag förväntar att så sker. Det är väl ändå inte orimligt att påstå att hållningen hittills varit något vacklande från regeringens sida.
Fru talman! Det senaste påståendet får stå för Alf Svenssons räkning.

Fru talman! Jag besvarar frågorna från Ingbritt Irhammar och Kerstin verkning av dj iroden : innehållande självdöda Gellerman i ett sammanhang. djur Jag vill för det första slå fast att det är ett ansvar för foderproducenten att se till att det foder som används som djurföda är av hög kvalitet och självfallet tjänligt för sitt ändamål och kan användas utan fara för djur och människa. Jag vill vidare framhålla att det naturligtvis är oacceptabelt om självdöda djur, som inte är besiktigade, eller döda hundar och katter, mals ner för att användas som proteintillsatser i fodermedel. Detta måste upphöra. Vid årsskiftet får vi en ny foderlagstiftning. Den innehåller bestämmelser om skärpta krav på kontroll av foder. Jag har haft kontakt med lantbruksstyrelsen, som från årsskiftet svarar för foderkontrollen. Lantbruksstyrelsen kommer att se till att de förhållanden som nu lagts i dagen inte kommer att upprepas. Utöver detta kan tilläggas att Slakteriförbundet på eget initiativ förklarat sig berett att inte utnyttja denna typ av avfall som råvara för fodertillverkning.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Avslöjandet i tisdags, att självdöda och sjuka djur — bl.a. hundar och katter — används som råvara i djurfoder, har sannerligen upprört och chockerat svenska folket. Smådjursägare känner sig förtvivlade över att deras kära sällskapsdjur fått i sig kadaverrester genom hundoch kattmaten. Att självdöda och sjuka djur används vid denna tillverkning är i högsta grad oetiskt. Det är nu mycket viktigt att återupprätta förtroendet mellan producenter och konsumenter vad gäller hög kvalitet på foder och mat. Av jordbruksministerns svar kan jag konstatera att vi är överens om att omtalad verksamhet skall upphöra. Det är positivt. Likaså är det positivt att LRF och Slakteriförbundet har reagerat så snabbt för att få stopp på denna typ av hantering, trots att den tycks ha varit sanktionerad av myndigheterna. Den nya foderlagen kommer att innebära skärpta krav på kontroll av inhemskt producerat foder, och det är bra. Men vi har dessutom en import på detta område, och en ganska stor sådan. Inom centern anser vi att samma etiska värderingar måste gälla även importerat foder. Därför vill jag fråga jordbruksministern följande: Är regeringen beredd att förhindra import av kattoch hundmat och annat djurfoder som i annat land är producerat på

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret, även om jag inte tycker att jag fick rätt svar. Svaret hänvisar till ny foderlagstiftning, medan jag frågade om de hälsorisker som finns i samband med tillverkning och ätande av detta djurfoder. 41 Faktum kvarstår i alla fall: självdöda och ruttnande kor har använts till djurfoder. Detta besked kablades på tisdagen ut till svenska folket. Det var nog flera än jag som satte frukosten i vrångstrupen. Slakteriförbundet och lantbrukskooperationen har sedan lång tid känt till den här tillverkningen och att den bedrivits i deras anläggningar. Lantbruksnämnder, lantbruksstyrelsen, livsmedelsverket och hälsovårdsnämnder har fått upprepade anmälningar från lantbrukare vars kor mått dåligt, drabbats av juverinflammationer eller fått diarréer. Enskilda personer har stångat pannan blodig mot samma myndigheter när de gjort anmälan om att deras egna sällskapsdjur som avlidit använts vid fodertillverkningen. Men det är inte tack vare jordbruksministern eller någon statlig myndighet som den här verksamheten stoppas. Det har skett tack vare en god insats från journalister på Riksradion. När avslöjandet kom, reagerade matproducenterna omedelbart. Risken att konsumtionen av nötkött och fläskkött skulle minska fick lantbrukskooperationen att dra öronen åt sig. Det som särskilt oroat mig i detta sammanhang är att trots att förhållandet att djurkadaver blandats in i djurfoder varit känt länge, har inget gjorts från myndigheterna. Redan för flera år sedan ville lantbruksstyrelsen sätta i gång forskning på detta område. Detta stoppades av lantbrukskooperationens forskare. Enligt statssekreteraren i jordbruksdepartementet skall det alltid finnas pengar för sådana här utredningsuppdrag inom myndigheter. Varför har ingenting gjorts? Anser jordbruksdepartementet att denna fråga är oviktig, eller har den helt enkelt varit okänd för jordbruksministern?
Fru talman! Det sista är riktigt — att frågan har varit okänd. Jag har i det svar som jag levererat slagit fast vad som bör gälla i fortsättningen och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Dessutom kan jag svara på den tidigare frågan beträffande import, att det ingår i lantbruksstyrelsens uppgift att se till att vi får en tillämpning som även när det gäller importerade varor svarar mot de krav som kommer att ställas.
Fru talman! I den nya foderlagen tillgodosågs ett gammalt centerkrav, att användningen av fodertillsatser som innehåller antibiotika och andra kemoterapeutiska medel med tillväxtbefrämjande syfte skulle förbjudas. Däremot avslog socialdemokratiska riksdagsmän centerns yrkande att samma krav skulle gälla för det foder som vi importerar. Av den anledningen undrar jag om kraven framöver kommer att gälla det vi importerar.

Fru talman! Jag sade tidigare att det är bra att vi får en ny foderlagstiftning och föreskrifter så att vi kan få en bättre kontroll efter nyår. Men jag har inte fått svar på frågan om forskning kring hälsorisker. Fortfarande kommer det att finnas sjuka och nödslaktade djur som mals ned till köttfodermjöl och djurfetter — djur som kanske fått stora doser medicin. Genom uppvärmningen till 140” försvinner visserligen mikrobakterier och salmonellabakterier, men vi vet inte vilka nya kemiska produkter som kan bildas vid denna uppvärmning. Prot. 1985/86:45 Den forskning som tidigare aktualiserats har uppenbarligen stoppats av 5 december 1985 forskare hos foderproducenterna. Vi brukar säga att vi har någorlunda fri forskning vid våra universitet, och vi är angelägna om att dra upp gränser mellan forskare och avnämare.
Fru talman! Fru Irhammars fråga har jag redan svarat på. Till fru Gellerman vill jag säga att det inte kommer att finnas den typ av foder som fru Gellerman är orolig för att vi skall ha även i fortsättningen. Med den ordning som nu kommer att gälla kommer alltså sådant foder inte att finnas.
Fru talman! Det kanske låter betryggande här i kammaren med denna försäkran att sådant foder inte kommer att finnas. Men jag menar att vi måste följa den här frågan, och jag förutsätter att man inom jordbruksdepartementet vidtar de åtgärder som behövs för att initiera forskning, om och när det skulle behövas. Jag är övertygad om att problemet inte försvinner i en handvändning. Jag tackar jordbruksministern för svaret.

Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder mot bakgrund av de diskussioner som han erfarit pågår mellan Svenska Rayon AB och berörda personalorganisationer om ändrade ägarförhållanden och produktionsneddragningar vid bolaget som enligt honom inte skulle vara godtagbara från beredskapssynpunkt. Av försörjningsberedskapskäl ingicks i januari 1983 ett avtal mellan staten genom överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Svenska Rayon AB om upprätthållande av produktion och produktionskapacitet av viskosfiber under åren 1983 — 1987. Som ersättning härför erhåller Svenska Rayon AB beredskapslån. Svenska Rayon, som ägs av KF Industri AB, har under senare tid haft vissa lönsamhetsproblem. ÖEF har av representanter för bolagen informerats om olika lösningar som övervägs för att möta dessa svårigheter. ÖEF:s ståndpunkt har därvid varit att villkoren i gällande avtal skall innehållas och 43 att syftet med avtalet är att produktionskapaciteten hos Svenska Rayon AB skall kunna tryggas långsiktigt. Jag vill framhålla att det är ÖEF som för staten ansvarar för avtalet med Svenska Rayon AB. ÖEF har inte lämnat några förslag till regeringen i frågan. Jag ser därför för närvarande inga skäl att föreslå regeringen att vidta några åtgärder.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på den framställda frågan. Frågan berör verksamheten vid Svenska Rayon AB i Vålberg, som ligger i min hemkommun Karlstad i Värmlands län. Under årens lopp har det cirkulerat en rad rykten om huruvida det skulle bli fortsatt produktion eller ej och om ändrade produktionsförhållanden vid fabriken. Ett av de konkreta förhandlingsalternativ som nu föreligger innebär en total nedläggning av fabriksenheten och stopp för all produktion av viskosfiber inom en inte alltför avlägsen framtid. Fru talman! Ur beredskapssynpunkt är fabriken, enligt överstyrelsen för ekonomiskt försvar, en värdefull faktor för fortsatt produktion. Det finns vissa ingångna avtal mellan ägarna och ÖEF. Skulle en total nedläggning bli verklighet, finns det inte längre någon inhemsk fabrik som garanterar denna viktiga produktion. Enligt vad jag har erfarit är det två alternativ som för närvarande diskuteras. Det ena är att man skall nå en avtalskonstruktion för ytterligare en tidsperiod. Det andra är ett lagerhållningsalternativ, som kostar i storleksordningen samma summa pengar som nuvarande avtal mellan ÖEF och Svenska Rayon. Då frågar man sig självfallet, fru talman, om inte det första alternativet är att föredra. Om ÖEF återkommer till regeringen och säger: Här har vi ett alternativ som vi har fastnat för, är försvarsministern och regeringen då beredda att diskutera ytterligare medel, som kan ge fortsatt produktion vid Svenska Rayon? Det är den frågan som både kommunen och de anställda vid fabriken i dag ställer. Det vore bra, fru talman, om försvarsministern kunde ge en antydan om huruvida man är beredd att diskutera frågan när ÖEF återkommer till regeringen.

Fru talman! Regeringen är av konstitutionella skäl förhindrad att utfärda föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om stämpelskatt på aktier. Däremot har, som Hugo Hegeland anger, regeringen möjlighet att i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från stämpelskatt, om synnerliga skäl föreligger. Denna möjlighet har regeringen delegerat till riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut i sådana frågor kan överklagas till Prot. 1985/86:45 regeringen. S december 1985 Hittills har regeringen prövat ett ärende om nedsättning av stämpelskatt i samband med höjningen av stämpelskatten på aktier den 1 juli 1985. I det fallet fann regeringen inte att synnerliga skäl för nedsättning förelåg. Ärenden av detta slag avgörs efter en prövning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är därför inte möjligt att generellt avgöra om nedsättning kan medges eller inte i andra fall som prövas av riksskatteverket eller regeringen.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret, som i vissa avseenden är upplysande. För att inte denna fråga skall självdö, för att anspela på ett tidigare inlägg, och det papper som vi skriver våra frågor och svar på eventuellt malas ner och sedan användas till föda till något hungrigt statsråd, har jag tagit upp frågan på nytt. Jag tycker nämligen att det är litet diskutabelt att regeringen har funnit att det inte har förelegat ”synnerliga skäl” för en nedsättning av stämpelskatten. Jag har därför en fråga till finansministern: Är det inte ”synnerliga skäl” när ett antal företag under våren har lagt in ansökan till patentoch registreringsverket om registrering av nytt bolag eller nyemission av aktier — det gäller dock inte LEO, som är aktuellt just nu — och lagen sedan ändras den 1 juli i år och stämpelskatten höjs till det dubbla? Då dessa företag får betala denna dubbla stämpelskatt är det ändå en form av retroaktiv beskattning — dvs. man tillämpar lagen retroaktivt. Det bör väl anses som ”synnerliga skäl”. Jag skulle gärna vilja att finansministern för en gångs skull gick upp i debatten igen och svarade på frågan. Jag vore tacksam om statsrådet inte, när nu fru talmannen kastar ett frågande öga mot honom när det gäller möjligheten till replik, skakar på huvudet en gång till. Det har Kjell-Olof Feldt gjort så många gånger att jag är rädd att huvudet ramlar av om han gör det igen — och det vore synd på regeringens bästa huvud.
Fru talman! Lättprovocerad som jag är när det gäller att göra inlägg i denna kammare vill jag försöka svara Hugo Hegeland på föjande sätt: När man i lagstiftningen använder begreppet ”synnerliga skäl” är det för att markera att dessa skäl skall vara mycket starka. Vi har en annan formulering som kallas ”särskilda skäl”, och de behöver inte vara fullt så starka. I det enskilda ärende det här gäller har jag gjort en ingående prövning av de skäl som sökanden angav, men jag finner inte att de skälen var synnerliga, och alltså har vi avslagit ansökan. Eftersom det är av riksdagen överlåtet till regeringen att med sitt mer eller mindre goda omdöme avgöra när sådana här skäl föreligger, kan vi inte lämna några generella beskrivningar av i vilka lägen som synnerliga skäl kan åberopas.
Fru talman! Jag tackar finansministern för detta synnerliga tillmötesgående i denna särskilda fråga, och jag får väl nöja mig med det svar jag har fått. Regeringen har en fördel. Den behöver inte motivera sina svar. Då finns 45 alltid möjligheten att man kan fatta okloka beslut, men jag litar på finansministerns omdöme. Jag hoppas att inte det tidigare beslutet kommer att vara prejudicerande för andra fall, där det kanske verkligen finns synnerliga skäl att exempelvis bevilja nedsättning av skatten.

Fru talman! Den fråga som Karl Erik Eriksson tar upp gäller rätten för en person som är bosatt i Norge att där använda en bil som är registrerad i Sverige. På svenskt initiativ har sådana frågor diskuterats inom en nordisk expertgrupp för gränshandel och resandetrafik. I en rapport till nordiska ministerrådet i september i år har expertgruppen rekommenderat att en särskild expertgrupp tillsätts av nordiska ministerrådet för att utreda frågan om temporär tulloch avgiftsfrihet, beskattning och registrering av sådana personers bilar som används av personer, vilka bor i ett land och arbetar i ett annat eller vilkas bostadsort är oklar. Det är min förhoppning att nordiska ministerrådet redan nu i december kan besluta om att tillsätta en sådan nordisk expertgrupp.
Fru talman! För gränstrakternas folk, som är beroende av att få bort den byråkrati som berörs här, är det tragiskt att det dröjer så länge som det gör innan det blir en lösning. Jag har i min fråga tagit upp ett konkret exempel. En norsk medborgare — en pastor — har fått tjänst på den svenska sidan, där han har Årjäng och Sillerud som verksamhetsområden. Han har för sin verksamhet — hembesök och liknande — hyrt en svensk bil. Men när han skall åka hem till Örje i Norge får han inte köra den till sitt hem, eftersom han inte får ta den över gränsen. Han får i stället vid kanske tiotiden eller halv elva-tiden på kvällen ringa till familjen och fråga om frun kan hämta honom vid tullstationen vid Örje. — Hon tittar efter om barnen sover, och sedan säger hon att hon skall komma och möta honom halv elva. Han ställer sin bil, och hon kör honom hem till bostaden och på morgonen därefter tar de den norska bilen — som hustrun behöver för sitt arbete — och kör till gränsen. Sedan sätter han sig i sin svenskregistrerade bil och åker till sitt arbete på nytt. De håller på att knäckas av detta! Jag tog ett annat exempel i en motion 1984. Min motion var en av de få motioner som bifölls av riksdagen. Utskottet sade då: Det är en byråkrati som vi måste försöka få bort på det nordiska planet. Riksdagen gjorde en beställning hos finansministern och anförde att man ville ha bort dessa regler. Nu säger finansministern att det tillsatts en expertgrupp, som har kommit fram till att det skall utses en särskild expertgrupp. Finansministern tror att den särskilda expertgruppen skall utses i december. Med tanke på människor som berörs av denna byråkrati, herr finansminister, vill jag fråga: När kan det komma ett konkret förslag, som löser de här problemen för dem som är beroende av att få bort krånglet?
Fru talman! Det anklagande pekfinger som Karl Erik Eriksson riktar mot mig bör han nog också rikta mot Oslo. Den första expertgruppen hade den bestämda avsikten att försöka lösa denna fråga tillsammans med en rad andra frågor som också visade sig vara mycket svårlösta i vårt umgänge med den norska regeringen. Man kom emellertid inte till någon annan lösning än att man får ta upp frågan en gång till. Det har faktiskt gjorts mycket aktningsvärda försök att minska på byråkratin och krånglet i denna fråga, men här är det två parter som skall komma överens. Jag vill hävda att vi från svensk sida har försökt göra allt vad på oss ankommer för att problemen skall kunna lösas. Nu får vi ta upp frågan på nytt i en särskild omgång. Karl Erik Eriksson vet lika väl som jag att vi minsann inte bestämmer över hur den norska regeringen ställer sig till dessa frågor. Jag kan bara uttrycka förhoppningen att vi så snart som möjligt skall kunna klara ut problemen.
Fru talman! Att jag pekar på finansministern är ganska naturligt — han är den ende jag kan peka på och få blicken på. Jag kan inte peka på Oslo. Finansministern och jag är överens om förhoppningen att detta problem skall lösas. Det är naturligtvis inte bra att frågan först skall tas upp i en institution och att det tillsätts en expertgrupp, som i sin tur kommer fram till att det skall vara en extra expertgrupp. Jag tycker att finansministern skall kämpa vidare. I den här frågan har han hela svenska riksdagen bakom sig.

Fru talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag inte anser det olämpligt att det kommer att saknas parlamentariska inslag i en så viktig utredning som den som görs av skatteförenklingskommittén. Skatteförenklingskommittén har nyligen lagt fram ett betänkande med principförslag rörande såväl taxeringsförfarandet som skatteprocessen och det allmännas processföring. Tanken är att statsmakterna skall ta ställning till principförslagen och att kommittén därefter skall utarbeta detaljförslag. Betänkandet remissbehandlas för närvarande, och avsikten är att en proposition skall föreläggas riksdagen i vår. Kommittén arbetar under tiden vidare med vissa rent processuella frågor. Med hänsyn till att utredningsarbetet nu gått in i ett mera detaljbetonat och tekniskt skede har jag ansett det lämpligt att minska antalet personer i kommittén och ombilda den till en expertkommitté.
Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Under den gångna hösten har det med all önskvärd tydlighet visat sig hur svårt det är för den enskilde att hävda sig mot skattemyndigheten. Problemen kan sammanfattas i två punkter. 1. Taxeringsprocessen tar ofta så lång tid att den skattskyldige får ligga ute med pengar orimligt länge med dåliga möjligheter till anstånd. 2. Den skattskyldige är i klart underläge mot skattemyndigheten med dess stora resurser och väl utbildade personal. Även om en långdragen och dyrbar process vinns får den enskilde själv betala sina kostnader för biträde m.m. Någon avdragsrätt föreligger inte heller för dessa kostnader. Den första frågan om tidsutdräkten och bristande anståndsmöjligheter kommer förhoppningsvis att leda till förbättringar genom de förslag som hittills lämnats av skatteförenklingskommittén. Den andra frågan — och det är det viktigaste — nämligen hur den enskilde skall få ekonomisk gottgörelse i de skattemål som utfaller till hans eller hennes fördel är ännu inte löst. När skatteförenklingskommittén behandlade anståndsfrågan tog jag upp frågan om ekonomisk gottgörelse. Jag fick då till svar att detta problem skulle behandlas i ett kommande betänkande. Nu säger finansministern att kommittén under remissbehandlingen av principförslaget skall syssla med rent processuella frågor. Jag ställer då följande följdfrågor: Skall ersättningsfrågan behandlas av den decimerade kommittén? Om så inte är fallet, kommer finansministern att åter tillkalla parlamentariker när den viktiga ersättningsfrågan skall behandlas?

Fru talman! Ulf Adelsohn och Olof Johansson har frågat finansministern om informationen kring användningen av uppgifterna från 1985 års folkoch bostadsräkning är korrekt. Enligt arbetsfördelningen i regeringen är det jag som skall besvara frågan. De insamlade uppgifterna som nu bearbetas skall i första hand ligga till grund för statistik. Men i enlighet med riksdagsbeslutet sker också en kontroll av folkbokföringen. En sådan kontroll har skett vid de tidigare folkoch bostadsräkningarna alltsedan den årliga mantalsskrivningen upphörde. Det gäller om personerna är skrivna på rätt adress. Ifyllda personblanketter lämnas aldrig ut. Det är pastorsexpeditionerna som har ansvaret för folkbokföringen och kontrollen av denna. I Helsingfors och Göteborg är det dock en särskild enhet I Helsingfors har folkbokföringsmyndigheten olyckligtvis hänvisat till folk 5 december 1985 och bostadsräkningen då man hämtat in kompletterande uppgifter till. Za folkbokföringen. På personblanketten framgår i en informationsruta att uppgifterna i folkoch bostadsräkningen även skall användas för att rätta folkbokföringen. En särskild kommission under ledning av landshövding Gösta Gunnarsson och med deltagande av samtliga riksdagspartier följer arbetet med FoB 85. Det är dess uppgift att slå larm, om uppgifterna utnyttjas på ett sätt som inte är förenligt med lagen. Jag anser därför inte att det finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Fru talman! Vi moderater har — och det är jag glad över — reserverat oss mot folkoch bostadsräkningen över huvud taget. Vi har sagt att den är ett slöseri med tid, med människors tid och med statens medel. Den är ett onödigt ingrepp i människors privatliv. Vi har också fått rätt. Den broschyr i flera färger som har skickats ut i samband med den här undersökningen var inte heller korrekt. Där stod det att materialet bara skulle användas till forskning och att det skulle hållas hemligt i 70 år. Det fanns t.o.m. en nyckel, en lapp, som visade på detta. Nu gör ministern som andra gör. Han hänvisar till det finstilta. Men det hjälper inte, herr statsråd! Om ett försäkringsbolag eller ett privat företag på samma sätt hade skickat ut en färggrann broschyr och — som statsrådet gör — hänvisat till villkoren, skulle det ha varit ett klart brott mot marknadsföringslagen och försäkringsavtalslagen. Men nu gäller det staten, och staten tillämpar helt andra regler. Det konsumentskydd som vi har beslutat om här i riksdagen gäller tydligen inte när staten vänder sig till Sveriges medborgare. Det här är en moralisk fråga. Om vi begär att Sveriges folk skall anförtro sina uppgifter åt staten, skall staten, som är lagstiftare, inte sköta sig på detta sätt. Statsrådet hänvisar till det finstilta och till en kommission. Men jag säger: Ett aktivt, aggressivt och duktigt statsråd kan ta ett initiativ själv! Herr statsrådet har chansen att göra det.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var väldigt vad Bo Holmberg håller på sin gamla proposition! Även vi centerpartister hör till dem som reserverade sig mot folkoch bostadsräkningen. Det gjorde vi av flera olika skäl, som har nämnts här. Jag tycker att det är allvarligt när en fråga vinklas på detta sätt. Det är allvarligt ur många olika synpunkter, vilka inte minst Bo Holmberg måste fundera över. Vad tror civilministern blir följden, om människor upplever att sådana här folkoch bostadsräkningar används för ett syfte som inte var avsett? De som ännu inte har svarat kommer naturligtvis att vara mycket tveksamma om hur de skall göra, om de inte får klara besked från regeringens sida. 49 Vidare: Var i dessa handlingar står det att det är fråga om att kontrollera skatter och avgifter? Är det här exklusivt en fråga för stockholmarna, vad har vi gjort för ont? I Helsingfors och Göteborg finns det tydligen en öppen kanal mellan folkbokföringsmyndigheten och skattemyndigheten, enligt svaret. Frågan är: Kommer folkoch bostadsräkningen att få en selektiv användning i dessa två kommuner på grund av den organisation som där finns, eller kommer den att användas på samma sätt i hela landet? Det finns all anledning att slå larm, och nu var vi snabbt ute. Jag utgår faktiskt från att den kommission som har tillsatts och som har fått sina direktiv av civilministern den 14 mars 1985 tar upp den här frågan och prövar förutsättningarna. Det är bråttom, för i annat fall kommer det nog inte in så många svar från dem som inte har svarat än.
Fru talman! Låt mig säga till Ulf Adelsohn och Olof Johansson att de lagar som riksdagen har stiftat för folkoch bostadsräkningen och de lagar som gäller för folkbokföringen har följts helt och hållet. Den särskilda kommission som har tillsatts och som består av ledamöter från samtliga riksdagspartier har gått igenom och godkänt den broschyr och den blankett där lagstiftningen har uttolkats. Blanketten har också godkänts av datainspektionen. Jag vill påpeka för Olof Johansson, som jag utgår från också har fyllt i blanketten till folkoch bostadsräkningen, att det står i faktarutan längst ner under Värt att veta: FoB 85 skall även användas för kontroll av folkbokföringen. Det finns alltså två ändamål med folkoch bostadsräkningen. Det ena är insamling av uppgifter för statistikändamål, och det andra är kontroll av folkbokföringen. Detta sker helt i enlighet med riksdagens beslut och enligt lagen. Det olyckliga, det skall jag gärna medge, är att folkbokföringsmyndigheten i Helsingfors har hänvisat till folkoch bostadsräkningen när man har kompletterat sina uppgifter, och det är icke korrekt.

Fru talman! Ja, det står finstilt på en rad längst ner på blanketten: FoB 1985 skall även användas för kontroll av folkbokföringen. Sedan står det: Vill du veta mer läs broschyren! Enligt vad jag har förstått av juridisk expertis, skulle privata bolag och försäkringsbolag dömas om de gjorde likadant som staten. Det förs en debatt i Sverige i dag om människors integritet och myndigheters snokande i deras privatliv. Hela oppositionen gick emot folkoch bostadsräkningen, bl.a. av dessa skäl. Och så sker detta! Det som vi i riksdagen har beslutat inte skall vara tillåtet för privata bolag och försäkringsbolag tillåter vi oss från statens sida att själva göra. Dessutom utdöms vite om människor inte svarar. Det här är också en moralisk fråga. Jag bryr mig inte om vem som har godkänt villkoren. Jag tycker att herr statsrådet skall ta tag i frågan — det vore välkommet.

Prot. 1985/86:45 Fru talman! Jag är fortfarande förvånad över civilministerns kommenta 5 december 1985 en sekretessbelagda i 70 år. Om det inte är fråga om känslig information som K Hfölksoch kan användas mot den enskilde —” vålla lidande”, som det står i informationsuppgifterna ifolkoc bostadsräkningen broschyren — förstår jag inte varför det finns en sådan här sekretessregel. Om myndigheterna är serviceinriktade mot allmänheten borde de tala om att de avser att använda folkoch bostadsräkningen för skatteoch avgiftskontroll utöver kontrollen av var människor bor, dvs., på vanlig svenska, kontrollera folkbokföringen. Eljest är det ett språkbruk som möjligen en och annan jurist kan tolka in olika saker i, men allmänheten har i alla fall rätt att veta vad de svarar på. Jag fick inte svar på min fråga: Är stockholmare och göteborgare särbehandlade i detta sammanhang?
Fru talman! Jag förstår, Ulf Adelsohn, uppriktigt sagt inte vad det är som jag skall ta tag i, eftersom det är alldeles klart vilket beslut riksdagen har fattat. Riksdagsbeslutets intentioner följs också helt och hållet. När man här stämmer av uppgifter från folkoch bostadsräkningen mot folkbokföringen handlar det om adresser. En sådan kontroll har också skett tidigare. Olof Johansson frågade mig om folkoch bostadsräkningen används för att direkt kontrollera medborgarnas skatter och avgifter. Nej, det gör den inte. Man gör, som sagt, en avstämning mellan folkoch bostadsräkningen och folkbokföringen. Jag vill än en gång understryka att det här inte är någonting nytt utan har tillämpats sedan 1967. Ingen parlamentariker i kommissionen har reagerat på denna punkt.
Fru talman! Jag tycker att statsrådet skall säga så här: Jag beklagar att det hela har fått den här utformningen. Jag beklagar att det har använts på ett felaktigt sätt, jag beklagar att människor inte har fått så klara upplysningar om vad som gäller och att vi har sagt att människorna skall få böta, jag beklagar att staten uppträder på ett annat sätt än vad staten — genom riksdagsbeslut — gör när det gäller privata försäkringsbolag och privata företag. Detta beklagar jag i egenskap av statsråd. Det borde icke ha skett, och vi skall se vad vi kan göra för att rätta till det hela. Därefter skulle jag ha tagit kontakt med kommissionens ordförande för att höra vad som kan göras. Sedan skulle jag ha satt mig i förbindelse med statistiska centralbyråns generaldirektör och skattemyndigheterna för att med dem diskutera vad som kan göras för att rätta till det hela. Var så god, beskrivningen är given, herr statsråd!

Fru talman! Efter denna åtgärdskatalog vill jag understryka att jag tycker att informationen har varit klart otillfredsställande. Så upplever många människor situationen. Om jag skall ta fasta på någonting positivt i civilministerns svar skulle det väl vara detta att det tydligen finns något slags täta skott inom myndigheterna i Helsingfors och Göteborg, så att man inte kommer åt människor när det gäller skatter och avgifter. Det är ju fullt legitimt att skattemyndigheterna skaffar information, men i så fall skall man tala om detta redan när man går ut med informationen. Det är det som man inte har gjort, vilket vi kritiserar. Ett sådant här handlingssätt undergräver förtroendet när det gäller liknande undersökningar i framtiden. Detta är alltför allvarligt, och därför kan vi inte låta saken passera opåtalad.

Fru talman! Lennart Alsén har — mot bakgrund av att byggnadsstyrelsen till regeringen har redovisat ett byggnadsprogram med begäran om projekteringsuppdrag för ett nytt polishus i Karlskrona och att behovet av ett nytt polishus i Karlskrona av alla instanser bedömts som ytterst angeläget — frågat mig om när och i vilken riktning ett beslut i frågan kan väntas. Polisväsendet har sedan förstatligandet tillförts ett stort antal nya polishus. Trots detta kvarstår ett visst behov av nya eller modernare lokaler för polisen. I likhet med Lennart Alsén anser jag att det är önskvärt att polismyndigheten i Karlskrona får ett nytt polishus. Byggnadsstyrelsen har — som Lennart Alsén uppgett i sin fråga — också i september 1985 till regeringen lämnat över ett byggnadsprogram och begärt att få ett projekteringsuppdrag för en omoch nybyggnad av en förvaltningsbyggnad i Karlskrona med lokaler för bl.a. polisen. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Hänsyn måste därvid tas till bl.a. den statsfinansiella situationen, till läget på arbetsmarknaden och till andra angelägna byggnadsprojekt. Jag kan inte i dag säga när projekteringsuppdrag kan lämnas.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Tyvärr fick jag inte det positiva besked som jag hade väntat mig. Alla instanser är såvitt jag förstår överens om att detta ärende är av angelägen natur: polismästaren i Karlskrona, rikspolisstyrelsen och byggnadsstyrelsen. Till dessa har nu även justitieministern sällat sig. Jag förutsätter att Sten Wickbom är väl insatt i de lokala förhållandena.
Polisen i Malmö har i flera år varit i behov av nya lokaler. De nuvarande är hårt slitna, vilket bl.a. medfört att arrestlokalerna utdömts. Byggnadsstyrelsen har på regeringens uppdrag ansvarat för projektering av en ny förvaltningsbyggnad för polis och allmänt häkte i Malmö.
Om så inte är fallet bjuder jag på stående fot Sten Wickbom med till det vackra Blekinge, så kan vi tillsammans titta på både den vackra naturen och det miserabla polishuset. Då kanske vi kan övertyga högre makter om Prot.
Projekteringsarbetet är nu slutfört, och jag vill med anledning av detta fråga justitieministern följande: Kommer förvaltningsbyggnaden för polis och allmänt häkte i Malmö att kunna byggas under nästa budgetår?
1985/86:45
Fru talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om den planerade förvaltningsbyggnaden för polis och allmänt häkte i Malmö kommer att kunna byggas under nästa budgetår. Regeringen uppdrog den 17 december 1981 åt byggnadsstyrelsen att projektera en nybyggnad av en förvaltningsbyggnad i Malmö med lokaler för polisen och för allmänt häkte. I ett regeringsbeslut den 2 juni 1983 uppdrogs därefter åt byggnadsstyrelsen att i vissa avseenden komplettera projekteringen. Byggnadsstyrelsen har i skrivelse till regeringen i oktober månad 1984 redovisat kostnaden för projektet och i samband därmed även hemställt om bygguppdrag. Bygguppdrag kommer att lämnas med beaktande av bl.a. sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden och det statsfinansiella läget. Hänsyn måste naturligtvis också tas till andra angelägna byggnadsprojekt. Jag är därför inte nu beredd att svara på när bygguppdrag kan lämnas för en nybyggnad i Malmö.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Tyvärr fick jag inget besked om när byggnationen kan komma i gång. Projekteringen har av olika anledningar dragit ut på tiden. Nu är den klar, och det är ett angeläget byggprojekt. Polishuset i Malmö byggdes i mitten av 1930-talet, då brottsligheten var av en helt annan storleksordning, och är alltså inte dimensionerat för dagens verksamhet. Flera avdelningar har måst flytta till andra lokaler. Behovet att få verksamheten samlad under ett tak är stort. Jag vill ta tillfället i akt och peka på några områden där förhållandena är speciellt dåliga. Det gäller bl.a. arrestlokalerna, som tar emot ca 3 500 personer per år. 80 26 av de gripna är missbrukare, vilket medför ökade krav på hygienutrymmen och förråd. Dessa är undermåliga i nuvarande lokaler. Det finns inga ordentliga anordningar för tvätt av kläder. Arresterna är små och fyller inte kraven på minimistorlek. Den dagliga utevistelsen får ske på polishusets parkeringsplats, eftersom det inte finns några rastgårdar. Lokalerna är också bristfälliga ur säkerhetssynpunkt. Tidvis räcker de 45 platserna inte till, utan anhållna får placeras i Landskrona, Lund och Trelleborg, vilket medför resor och olägenheter för såväl anhållna och utredningsmän som anhöriga. I det nyprojekterade huset är platsantalet beräknat till 170. I den nya byggnaden skall också inrymmas ett allmänt häkte. Efter mer än 25 års diskussioner saknar fortfarande landets tredje stad ett sådant. 53 Häktesavdelningarna, som i dag är inrymda på riksanstalten i Malmö, är provisorier. Det är stora svårigheter att skilja de intagna åt. Besöksförhållandena är undermåliga och gemensamhetsavdelning saknas. Häkteslagen kan inte tillämpas fullt ut. Att placera anhållna och häktade i sådana lokaler är inte människovärdigt. Dessutom är arbetssituationen mycket pressande för personalen.

Fru talman! Jörn Svensson har, mot bakgrund av att en kommun inför årets valrörelse beslutat att förbjuda valaffischering på kommunal mark med hänvisning till ”miljöskäl”, frågat mig om regeringen tänker förhindra att grundlagsrättigheter inskränks genom oseriösa begränsningar. Det är ofrånkomligt att spridningen av yttranden till allmänheten måste vara underkastad vissa ordningsregler, t.ex. när det gäller affischering på allmänna platser. Sådana ordningsregler betraktas inte som begränsningar i yttrandeoch informationsfriheterna enligt regeringsformen, förutsatt att man inte gör skillnad mellan yttranden på grund av deras innehåll. På motsvarande sätt anses inte heller tryckfrihetsförordningens skydd för spridningen av tryckta skrifter hindra ordningsföreskrifter av detta slag. Kommunala ordningsstadgor kan följaktligen innehålla regler som t.ex. inskränker affischeringen inom kommunen utan att detta strider mot grundlagarna. Ett beslut av det slag som det Jörn Svensson har tagit upp kan naturligtvis alltid ge anledning till diskussion från skilda utgångspunkter. Det ankommer emellertid inte på mig att här i kammaren värdera kommunala beslut i enskilda ärenden från vare sig lämplighetseller laglighetssynpunkt. Allmänt sett gäller att ett kommunalt beslut kan undanröjas efter överklagande, om beslutet inte är förenligt med grundlagarna. Som jag ser det krävs det därför inga särskilda initiativ från regeringens sida.

Fru talman! Jag vill först på förekommen anledning inlägga min protest mot den nya ordningen för frågors besvarande. Det är en dålig ordning som ger dåligt med tid för att utveckla saker och ting. Vi skall hoppas att den avskaffas så snart som möjligt och att man återgår till den gamla ordningen. Justitieministerns svar är, tycker jag, egentligen mycket allvarligt. Det heter i regeringsformen att yttrandeoch informationsfriheten får inskränkas bara i vissa bestämda syften, och det är inte alls de syftena som åberopats i det här fallet, utan det är ett annat och mycket diffust syfte som kallas ”miljöskäl” — det finns alltså reglerat vilka syften som får grunda inskränk = Prot. 1985/86:45 ning i informationsfriheten. 5 december 1985 eller ”bemyndigande i särskilt fall” , som det heter. I ordningsstadgan för den EE bä Å za d Zz begränsningar i inforberörda kommunen fanns endast den föreskriften att man måste söka ä - mationsfriheten polistillstånd för valaffischering. Det var alltså enligt ordningsstadgan tillåtet att valaffischera. Det fattades ett särskilt beslut genom vilket kommunen ville begränsa vissa partiers möjligheter att genom valaffischer sprida sin information. Vad jag tycker är allvarligt med det här är att det öppnar möjligheter att genom ett vanligt enkelt beslut i en kommunal styrelse inskränka inte bara rätten att affischera — man kan också tänkas vilja inskränka rätten att demonstrera, rätten att sprida och sälja tidningar, rätten att sprida annat tryckt informationsmaterial och propagandamaterial. Här öppnar vi alltså vägen för att staten och behöriga instanser skall stå maktlösa om politikerna i en kommunal styrelse beslutar att egentligen fullständigt urholka hela den materiella innebörden i gällande regeringsform i det här berörda stycket. Det tycker jag skulle föranleda en annan slutsats från regeringens sida än den justitieministern har redovisat.
Fru talman! Man kan inte, som Jörn Svensson menar, på det här sättet urgröpa grundlagen. Det är helt klart att det, om vi nu talar om det som frågan avser — affischering — strider mot grundlagen att förbjuda affischering enbart på den grunden att det är fråga om valaffischer. Däremot är det möjligt att förbjuda sådan affischering om det finns objektiva, rationella skäl för det, skäl som anknyter till ordningssynpunkter. Jag menar att det här är en rimlig ordning, som inte skulle behöva innebära några problem. Jag utgår ifrån att kommunerna har omdöme och förstånd att göra avvägningen mellan å ena sidan ordningssynpunkter och å andra sidan det omistliga intresset av yttrandefrihet. Om man har gjort en sådan avvägning i Hässleholm har jag inte någon anledning att yttra mig om här i kammaren.
Fru talman! Vad man här har gjort är att man har förbjudit all valaffischering på kommunal mark, och man har för detta åberopat miljöskäl. Såvitt jag förstår är det inte ett skäl som man får åberopa i sådana här sammanhang. Man har inte gjort detta med utgångspunkt i gällande ordningsstadga, utan man har gjort det med utgångspunkt i något slags bedömning, vars verkliga grundvalar egentligen undandrar sig analys. Det är det jag menar är det verkligt betänkliga.

Fru talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig om jag är beredd att låta utvärdera reglerna för individuell bedömning av körkortsärenden och ta initiativ till förändringar av dessa om den nuvarande tillämpningen visat sig leda till alltför stora skillnader i bedömningarna. Riksdagen har under stor enighet beslutat att man skall ha en nyanserad och individualiserad bedömning i körkortsmål. Jag följer dock självfallet tillämpningen av körkortslagen noga, och regeringen är naturligtvis beredd att föreslå riksdagen ändringar om det visar sig att den nuvarande lagstiftningen inte fungerar tillfredsställande. Jag vill också upplysa om att det inom kommunikationsdepartementet pågår ett översynsarbete när det gäller körkortsingripanden i form av varning. Jag har för avsikt att under våren lämna vissa förslag till ändringar i dessa hänseenden.
Likhet inför lagen är en av hörnstenarna i en demokrati. Tilltron till det svenska rättsväsendets oförvitlighet är stark. Vissa händelser under senare tid har emellertid upprört allmänhetens rättskänsla, och många har börjat ifrågasätta om vi verkligen är lika inför lagen. Det är allvarligt. Bakom allmänhetens ökade oro återfinns bl.a. några fall av flagranta trafiköverträdelser av personer i hög tjänsteställning. Trots att de överskred gällande fartgränser med 66 km/tim fick de ändå behålla sina körkort.
Fru talman! Ett högt polisbefäl och en advokat kör mer än 60 km i timmen för fort utan att deras körkort dras in. Normalt skulle personer som så flagrant överskridit en fartgräns ha fråntagits sitt körkort. Man kan förstå att en stor allmänhet är upprörd över detta. En undersökning som TT gjort av ett femtiotal fall, hämtade från både kammarrätten och länsrätter, visar att reglerna om individualiserad bedömning av körkortsärenden kan leda till mycket olika bedömningar, trots att förseelserna är likartade.
En undersökning som TT gjort av ett femtiotal liknande fall, hämtade från både kammarrätter och länsrätter, visar att de nya reglerna om en mer individualiserad bedömning av körkortsärenden kan leda till mycket olika bedömningar, trots att förseelserna varit likartade.
Den tendens som undersökningen visar tycks vara klar: väletablerade personer som kör många mil i tjänsten har goda chanser att slippa få sitt körkort indraget, trots grova överträdelser t.ex. av bestämmelserna om fartgränser. En sådan utveckling är otillfredsställande och kan leda till att allmänhetens förtroende för lagar och förordningar rubbas. Det skulle naturligtvis vara mycket olyckligt.
Tendensen tycks vara att väletablerade personer som har en bra bil och kör många mil i tjänsten har goda chanser att slippa få sitt körkort indraget trots grova överträdelser av fartgränserna. En sådan utveckling är otillfredsställande och kan leda till att allmänhetens förtroende för vårt rättsväsende rubbas.
Det faktum att väletablerade personer genom den nuvarande tillämpningen av reglerna för indragning av körkort kan förutse en mildare bedömning än i normalfallen är inte bara oacceptabelt utan direkt stötande. Jag vill, fru talman, säga att jag är mycket tillfredsställd med kommunikationsministerns svar att han noga följer denna utveckling och kommer att vidta åtgärder om det är nödvändigt. Jag ber att få tacka så mycket för svaret.

SÅ Ene Fru talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är villig medverka till att ae ETKav TIKSKag, medel ställs till förfogande så att en ombyggnad av riksväg 41 kan fullföljas. Jag utgår från att Hans Nyhage avser vägobjektet Kinna-Fritsla. Enligt vad jag har erfarit har vägverket i sitt budgetarbete för åren 1986-1988 övervägt att senarelägga byggstarten av detta objekt. Vägverket har ännu inte beslutat i frågan. Det finns för närvarande inte några särskilda medel tillgängliga som regeringen kan bidra med för att påbörja just det här vägbygget.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr tvingas jag konstatera att regeringen inte avser att medverka till att föra denna fråga till sin lösning. Sakläget är att den första etappen av ombyggnaden av riksväg 41 — sträckan Borås-Viskafors — är slutförd. Enligt planerna skulle nästa etapp, dvs. ombyggnaden av vägsträckan Kinna-Fritsla, omedelbart påbörjas. Enligt föreliggande uppgifter kan detta inte ske på grund av omdisponering av medel. Det beslutade vägbygget kommer att försenas cirka två år. Hittills har det investerats ca 130 milj.kr. i denna ombyggnad. Den beräknade kostnaden för nästa etapp är ca 75 milj.kr. Den hittills gjorda investeringen kan till följd av senareläggningen inte utnyttjas för avsett ändamål, vilket innebär en kraftig kapitalförstöring. En etablerad arbetsplats måste brytas, vilket medför extra kostnader. Ett rationellt utnyttjande av resurserna omöjliggörs. Djupt allvarligt är att den till betydande delar mycket miserabla riksväg 41 alltfort måste användas i befintligt skick ytterligare minst två år. Från länsvägsmyndigheternas sida är det ifrågavarande vägbygget prioriterat. I de berörda kommunerna, Borås och Mark, är frågan givetvis också av högsta angelägenhetsgrad. Det är beklagligt att kommunikationsministern inte har något positivt att ge oss i den här frågan. Kurvorna pekar uppåt, hette det i valrörelsen, och Sverige var på rätt väg. När det gäller riksväg 41 skall tydligen kurvorna bestå i befintligt skick, och det verkar inte som om trafiken skulle kunna komma på rätt väg. Jag beklagar att det är på det sättet och hoppas ändå att kommunikationsministern gör vad han kan för att medverka till att ett mycket mycket angeläget vägbygge kommer till stånd.
Fru talman! Vägverket har möjlighet att göra omprioriteringar, och det är alltså verkets sak att besluta om man skall skjuta på just det här projektet eller om man skall skjuta på något annat inom ramen för de medel som är tillgängliga. Apropå det som Hans Nyhage sade om att kurvorna pekade uppåt när det var valrörelse kan väl bara sägas att om Hans Nyhages åsikter i valrörelsen 57 fått slå igenom, är jag rädd för att man aldrig hade rätat ut de här kurvorna, i varje fall inte inom de två år man nu senast har för avsikt att göra det.
Fru talman! Min fråga gällde om kommunikationsministern var villig att medverka till att ett mycket angeläget vägbygge kommer till stånd. Vi behöver kanske inte fördjupa oss i vad det ena och det andra partiet hade att säga. Men jag vill vädja till kommunikationsministern att, oavsett vilken gången är i sådana här ärenden, positivt medverka till att ett av alla som mycket angeläget ansett vägbygge kan förverkligas enligt beslut.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat finansministern Kjell-Olof Feldt — om finansministern är nöjd med att hushållssparandet i Sverige är negativt, och — om inte, vilka åtgärder finansministern avser att föreslå i syfte att stimulera hushållens sparande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Vad gäller den första frågan kan det konstateras att hushållssparandet varit mycket lågt de senaste åren. Det är dock för tidigt att säga att hushållssparandet är negativt i år. Så mycket är klart att det är lågt, och detta inger bekymmer. Jag är alltså inte nöjd med utvecklingen av hushållssparandet. Vad gäller Lars Tobissons följdfråga om åtgärder för att stimulera hushållssparandet vill jag inledningsvis konstatera att det inte på länge har varit så förmånligt för hushållen att spara som nu. Den ränta en insättare får är hög, och inflationstakten går ned. Realräntan ligger på en hög nivå. Skattereformen har inneburit att marginalskatterna har sänkts kraftigt under åren 1983-1985, och närmare 90 20 av inkomsttagarna har nu en marginalskatt på högst 50 26. Det statliga budgetunderskottet minskar. Reallöneminskningen har förbytts i en viss uppgång. Det betyder att de förutsättningar för en framgångsrik sparpolitik som Lars Tobisson betonar i sin interpellation nu är gynnsammare än tidigare. Regeringen har sedan Lars Tobisson framställde sin interpellation lagt fram en proposition med förslag som avser att stärka hushållssparandet. Hushållen erbjuds en möjlighet att, utöver de maximalt tillåtna månadsinsättningarna på 800 kr., sätta in upp till 5 000 kr. extra i allemanssparandet under första kvartalet 1986. Bakgrunden till förslaget är bl.a. att det vid årsskiftet frigörs mycket stora sparbelopp från det gamla skattesparandet och från sparobligationer. Den föreslagna åtgärden, tillsammans med riksgäldskontorets försäljning av nya sparobligationer kring årsskiftet, syftar till att hålla uppe hushållssparandet och begränsa en eventuell konsumtionsökning 65 efter årsskiftet och därmed risken för negativ påverkan på bytesbalansen. Till detta kommer andra sparstimulanser vid årsskiftet. Bl. a. individualiseras sparavdraget och höjs från nuvarande 800 kr. till 1 600 kr. för var och en. Med höjningen av sparavdraget och den föreslagna extrainsättningen i allemanssparandet kan en person vid utgången av år 1986 ha ett totalt sparkapital på åtminstone 50 000 kr. utan att avkastningen beskattas. Härtill kommer skattefrihet för kvarvarande andel i skattesparandet och vissa skatteförmåner för sparobligationer. De nu redovisade sparstimulanserna i kombination med den allmänekonomiska utvecklingen innebär att förutsättningarna för ett ökat hushållssparande förbättras. Jag tror dock att det är orealistiskt att förvänta sig några omedelbart avläsbara effekter på hushållssparandet. Man får räkna med att det tar tid, innan det står klart för hushållen att det lönar sig att spara i stället för att låna pengar och innan hushållen återhämtat sig från den minskning av reallönerna som ägde rum fram t.o.m. 1983. Avslutningsvis vill jag understryka att det på senare år vidtagits betydelsefulla åtgärder för att stimulera hushållssparandet. Vi är säkert samtidigt ense om att det förhållandet att hushållens sparkvot är alltför låg utgör ett problem som måste uppmärksammas särskilt. Det finns därför anledning att ytterligare analysera orsakerna till det låga hushållssparandet och inventera möjligheterna att öka detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret, samtidigt som jag vill lyckönska min gamle medkämpe från studentpolitiken i Göteborg till den nyligen timade upphöjelsen. Det tar jag denna tomma kammare till vittne på. I sitt svar säger statsrådet att det låga hushållssparandet inger bekymmer. Det är väl ändå ett väl svagt ord i sammanhanget! Sverige intar i detta avseende en internationell särställning. Bland OECD-länderna är vi ensamma om att ha en sparkvot runt noll, och det har vi nu haft i flera år. De länder som är näst sämst ligger kring 5 96. Andra krisländer som Belgien och Danmark har faktiskt nära 15 26 i hushållssparande, vilket gör det lättare för dem att bemästra stora underskott i budget och bytesbalans. Det här betyder att vi svenskar ur vår personliga ekonomi inte avsätter någonting för morgondagen. Vi bidrar inte med resurser till den utbyggnad av näringslivet som är nödvändig, om landets ekonomi skall kunna återföras till balans och tillväxt. Vi kan inte längre skylla på att det allmänna sköter den uppgiften åt oss. Även den offentliga sektorn uppvisar ett rejält sparandeunderskott. Om sanningen skall fram är det faktiskt de så föraktade klippekonomerna som bidrar med ett positivt sparande, även om det alltså inte uppväger bristerna på annat håll. Statsrådet tycker att det är för tidigt att säga att hushållssparandet blir negativt i år. Men konjunkturinstitutet förutsåg i sin höstrapport nyligen att det skulle hamna på minus 0,5 76. Hushållens sammanlagda sparkapital skulle med andra ord minska med drygt 2 miljarder kronor. Som orsak angavs den kraftiga ökningen av hushållens konsumtion under första halvåret. Dess värre tycks konsumtionsutvecklingen under hösten ha inneburit att hushållen fortsatt att låna och att tära på sitt sparkapital. För 1986 ser varken konjunkturinstitutet eller någon annan bedömare någon ljusning. Hushållssparandet väntas bli fortsatt negativt. Statsrådet Johansson tröstar sig med att det inte på länge har varit så förmånligt för hushållen att spara som nu. Jag håller med om att så är fallet. Framför allt råder det nu en hög positiv realränta. Men detta är ju ett tecken på att läget är mycket mer allvarligt än det kan förefalla! Trots gynnsamma förutsättningar förblir hushållssparandet lågt, för att inte säga negativt. Förklaringen är naturligtvis att hushållen är hårt trängda av den socialdemokratiska högskattepolitiken. Som jag påpekar i min interpellation har reallönerna sjunkit kraftigt under senare år. Resultatet kan avläsas dels i ett snabbt ökande antal socialbidragstagare, något som vi under valrörelsen tog upp under beteckningen den nya fattigdomen, dels i en sjunkande sparkvot. Detta problem kan inte lösas enbart med särskilda sparstimulanser. Det bästa sättet att öka sparandet är att föra en ekonomisk politik som ökar hushållens disponibla inkomster och höjer realavkastningen efter skatt på sparmedel. En kraftig minskning av inflationstakten kombinerad med marginalskatter på högst 40 96 för huvuddelen av alla yrkesarbetande är de viktigaste inslagen i en sådan politik. Men med hänsyn till den rådande krisen för hushållssparandet behövs det härutöver särskilda stimulansåtgärder. Vi moderater har ett program för detta, som tar sikte på att öka sparandet i främst bostäder och aktier. Att bredda bostadsägandet är det bästa sättet att åstadkomma en jämnare fördelning av förmögenhetstillgångarna i samhället. Att öka det enskilda aktiesparandet är viktigt, bl.a. mot bakgrund av att privatpersoners andel av börsaktierna minskat från 70 96 i början av 1950-talet till ca 25 90 i dag. Statsrådet Johansson slutade sitt svar med förmodandet att vi är ense om att det låga hushållssparandet är ett problem som måste uppmärksammas särskilt. Det är alldeles riktigt. Vi är överens på den punkten. Men jag hoppas att det inte är tänkt att den nybildade spardelegationen skall företa denna analys. Vad som krävs är mycket mer genomgripande åtgärder än de informationsinsatser som spardelegationen har sig förelagda på det ekonomisk-politiska området. Får jag därför fråga statsrådet om själva slutmeningen i hans svar på min interpellation innebär att han överväger att tillsätta en utredning för att analysera orsakerna till det låga hushållssparandet och inventera möjligheterna att öka detta? När kan det i så fall ske? Och vilken sammansättning kommer kommittén att få?

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att slå fast att det är två problem som hänger samman här. Det ena problemet — som är det som bör uppta allas våra tankar — är att sparandet i vår i ekonomi sjönk så katastrofalt under en period från mitten av 1970-talet och fram till 1982. Sverige har av tradition varit ett land med hög sparkvot, och det är viktigt — det är detta som gör att vi kan bygga ut produktionsapparaten och skapa en god ekonomisk tillväxt under kommande år. Sparkvoten sjönk alltså katastrofalt ner till en nivå som låg nära 2 96. Då skulle man kunna säga att vi var ett u-land när det gäller sparande — vi förbrukade allt vad vi själva producerade. Nu har vi tagit ett rejält kliv mot en förbättring. Vi har använt den produktionsökning som vi fått under den period då socialdemokraterna suttit i regeringen till att försöka få fram investeringar och en förbättring av vår export, så att nettosparkvoten förbättras. Och vi har kommit en bra bit på väg. Vi kan räkna med att nettosparkvoten nu har stigit till 6-procentsnivån, och då är vi tillbaka i det läge som vi befann oss i under 1970-talets senare år, innan det stora raset började. Detta problem påverkar sparandet också i hushållen. Men det är riktigt att hushållssparandet inte har ökat, utan det som ökat är bl.a. det offentliga sparandet. Det finansiella underskottet har minskat kraftigt under de här åren, genom hårt sparande i budgeten och genom att vi varit snåla med pengarna. Också företagssparandet har ökat. Vi har varit tvungna att öka de vinster som företagen får så att de investerar och därmed bygger ut produktionsapparaten. Hur är det då med hushållssparandets del i detta?

Det är detta som vi har upplevt. Utvägen är att i första hand se till att ekonomin fungerar och att vi får reallöneförbättringar, och det är vi nu på väg att klara. Då är frågan: När vänder sparandet för hushållen? Ja, det är en fråga som har mycket med psykologi att göra. Man skulle kunna säga att vi har förstört en hel generation genom att det inte lönat sig att spara, och nu när det lönar sig dröjer det nog ett tag innan hushållen insett de förmåner som finns i att spara inte bara på bank utan framför allt genom de förmånliga sparerbjudanden som bl.a. allemanssparandet utgör. Jag tror också att det finns en annan faktor som spelar roll här. När vi fått fart på ekonomin har man i bl.a. de hushåll där man haft aktier kunnat uppleva att den egna förmögenheten har ökat. Man har alltså funnit sig ha gott om pengar, såsom det registreras på den svenska börsen. Och då har man kanske dragit slutsatsen att man inte behöver ha andra transaktionskassor i samma utsträckning, utan man har tagit av det sparande som stått i bank eller funnits i andra tillgångar. Jag vill med detta ha sagt att det tar tid att komma till en vändning. Som vi är överens om har det aldrig i mannaminne varit så fördelaktigt för hushållen att spara som nu, och det har aldrig heller gjorts så mycket för att förbättra sparandet som nu. Därför tror jag att vi kan räkna med en vändning som en följd av den ekonomiska utvecklingen. Jag tror också att det är mycket viktigt med den typ av upplysning och information som spardelegationen sysslar med, så att vi får en kampanj för sparandet. Jag hoppas att Lars Tobisson, liksom alla andra som intresserar sig för de här frågorna, deltar i detta arbete. Jag tror att vi också är överens om att hushållssparandet självfallet är en viktig del av sparandet. Det är en helt otillfredsställande situation att hushållssparandet är noll eller negativt, som det alltså har blivit. Jag upprepar att vi inte riktigt vet utfallet för 1985, men det hamnar väl någonstans vid noll. Det här ger, som Lars Tobisson talade om, utslag i ett ökande antal socialhjälpstagare. Om de familjer som lever med knappa marginaler också får sänkta reallöner, är det klart att det blir fler människor som får det svårt att gå ihop. Har man då inga sparmedel eller om man redan har tagit dem i anspråk, blir det flera som kommer att behöva hjälp. När det gäller frågan hur man skall hantera det här framöver befinner vi oss på ett analysstadium, där bl.a. diskussionen om orsakerna och vad man kan göra åt dem ingår. Vi har nu föreslagit en del åtgärder i riksdagen, och vi har utöver motioner som väckts fått en del ytterligare förslag och synpunkter, bl.a. från banker, om hur man skulle kunna rätta till vissa förhållanden. Detta håller vi nu på att diskutera.

Herr talman! Statsrådet Johansson sade att vi har haft en katastrofal nedgång i sparandet sedan mitten av 1970-talet. Man kan nog vidga perspektivet ytterligare och konstatera att vi de senaste 15 åren, alltså från början av 1970-talet, har haft en alldeles unik nedgångi det totala sparandet i Sverige — från ca 24 9 till ner mot 14 220. Det betyder att vi för närvarande inte sparar så mycket mer än att vi kan ersätta kapitalförslitningen. Men vi kan alltså inte bygga upp någonting för framtiden. Regeringen har vidtagit åtgärder och åstadkommit rejäla förbättringar, hette det. Faktum kvarstår: vi har ett offentligt sparandeunderskott. Det sparande som förekommer sker inom företagssektorn, och det till följd av de vinster man gjorde efter den stora devalveringen samt den internationella konjunkturuppgången. Effekterna av dessa båda faktorer håller nu på att förklinga. Det betyder att vi inte kan räkna med samma sparinsatser inom företagssektorn, där vi alltså går mot en negativ utveckling. Det minskande hushållssparandet beror, som statsrådet medgav, på sjunkande reallöner. Det handlar alltså om ett mycket reellt förhållande. Jag menar att man inte kan bryta denna utveckling genom en aldrig så skickligt utförd informationskampanj. Det krävs åtgärder för att rätta till de bakomliggande faktorerna. Regeringen satsar enligt min uppfattning alltför ensidigt på sitt allemanssparande, som påstås vara så mycket mer rättvist än sin borgerliga föregångare skattesparandet. I själva verket är de båda systemen snarlika. De ger tillfälle till skattegynnat sparande dels i aktier, dels på inlåningsräkning. Den stora skillnaden är att allemanssparandet medvetet styrs bort från aktier till sparande i statsskulden. Enligt de senaste uppgifterna uppgick antalet allemansfondkonton i oktober i år till 515 000, mot 535 000 vid årsskiftet. Antalet konton hos riksgäldskontoret är däremot hela 1,8 miljoner. Man har alltså mycket kraftigt lyckats snedvrida den balans som rådde mellan de båda sparformerna i skattesparandet. Från moderat håll har vi godtagit allemanssparandet, men vi vill öka allemansfondernas attraktionskraft och även i övrigt förbättra möjligheterna för privatpersoner att spara i aktier liksom i den egna bostaden. Är statsrådet Johansson beredd att medverka till ökad neutralitet mellan olika sparformer, på bank, i bostäder, i aktier, och för den delen även i statsskulden? Låt mig ställa ytterligare en fråga. Moderata samlingspartiet har satt som mål att varje hushåll skall ha ett sparkapital som motsvarar den genomsnittliga årslönen för en industriarbetare. Statssekreterare Åsbrink i finansdepartementet har vid flera tillfällen, bl.a. i paneldebatter, uttalat sig för att staten bör driva en aktiv politik för att uppnå just detta mål. Håller statsrådet med statssekreteraren på den här punkten, och vad är han i så fall beredd att göra för att förverkliga målet?

Herr talman! Lars Tobisson och jag är uppenbarligen ense om bakgrunden till att hushållssparandet är lågt inom ramen för att sparandet totalt sjönk katastrofalt under en lång period. Det är de bakomliggande reala förändringarna i ekonomin som slår igenom. Därför måste den rekonstruktion av den svenska ekonomin som nu pågår vara det som också hjälper upp hushållsekonomin. Jag tror att det är bra att man kan diskutera hushållssparandets utveckling inom ramen för en diskussion om hur samhällsekonomin skall skötas, och då får man konstatera att det under en period var en katastrofal utveckling, som fick mycket svåra verkningar för det offentliga sparandet, för hushållssparandet och för företagssparandet. Nu diskuterar vi visserligen hushållssparandet, men jag tror att man skall vara mycket medveten om att detta inte är en självständigt verkande faktor. Hushållssparandet är beroende av hur det går med reallönerna, hur det går med hushållens inkomster och hur mycket hushållen får behålla av sina inkomster sedan prisökningarna tagit sitt. Den ekonomiska politiken har därför gått ut på just att vända på utvecklingen, att få en förbättrad reallöneutveckling genom att ekonomin görs stark igen. Då kan också utvecklingen för hushållssparandet vända. Men jag vill ytterligare understryka att det är mycket av psykologiska faktorer i det här. Om människor under en lång period har upplevt att det har lönat sig bättre att låna pengar och spara i efterhand och framför allt att det inte har lönat sig att sätta in pengar på banken, då sitter detta kvar ett tag. Det präglar kanske också den generation som nu växer upp. En allmänt omfattad mening är väl att ungdomen inte har samma sparintresse som de som växte upp under andra förhållanden och som fortfarande har en stark sparstimulans inom sig och är vana vid att sätta in pengar på banken. Detta måste vi vända på. När det gäller allemanssparandet och allemansfonder har jag den meningen att allemansfonderna speglar den allmänna optimismen på börsen. Man kan sätta in pengar både på allemanskonto och i allemansfonder, och man kan ändra sina placeringar om man vill. Den börsuppgång vi nu har haft kommer säkert att påverka allemansfonderna. Vi har ju ganska många allemansfonder — inte sant, Lars Tobisson? — och jag tror att man skall se också allemansfonderna som en bra sparform. Men det allra mest gynnsamma för hushållen har ju varit att sätta in pengar på banken på ett vanligt allemanskonto. Hushållen har nu börjat inse att det är fördelaktigt att göra det, och utvecklingen beträffande allemanskontona är ett uttryck för detta. Lars Tobisson talade om ökad neutralitet mellan olika sparformer. Det är inte så att vi missgynnar banksparandet genom att vi har ett allemanssparande för att hjälpa upp sparandet i den offentliga sektorn. Allemanssparandet är i sig mycket gynnsamt. Det är nu gynnsammare än någonsin att spara i bank på ett vanligt konto. Till yttermera visso vidgar vi nu möjligheterna att göra avdrag i deklarationen för räntorna på det sparandet. Jag vill gärna säga, eftersom Lars Tobisson tog upp den frågan, att det inte är orimligt att tänka sig att ett hushåll har ett sparkapital som motsvarar en årslön. Men vi har bara att konstatera att så inte är fallet i dag. Väldigt många hushåll lever med mycket små marginaler. De upplever tanken på ett sparkapital av den storleken som ett mycket långsiktigt mål och ser det som mycket besvärligt att kunna uppnå det. De har inte några stora reala tillgångar eller något sparkapital av annat slag som kan ge dem finansiell styrka och rörelsefrihet. Men naturligtvis är det ett mål att sträva efter att varje hushåll skall få en sådan möjlighet.

Herr talman! Jag noterar tacksamt statsrådets instämmande i det mål jag angav, samtidigt som jag dock konstaterar att statsrådet gjorde vissa förbehåll. Jag tycker att det är mycket konstigt att vi i ett av de rikaste länderna i världen har en sådan situation att det betraktas som ett hart när ouppnåeligt mål att en vanlig inkomsttagare skall kunna ha ett eget sparkapital som motsvarar ungefär en årslön. Det tycker jag i själva verket vore naturligt i en så avancerad ekonomi som vår. Nu förespeglar Bengt K. Å. Johansson oss en höjning av reallönerna och säger att denna skall kunna lägga grunden för en förbättring av hushållssparandet. Jag undrar om han inte låter sig förledas av den numera vanliga tendensen att utgå från mål för prisstatistiken snarare än från det faktiska utfallet. Prisökningen i år jämfört med 1984 blir såvitt jag vet 7,5 Jo. Det är mycket det, samtidigt som man har som mål att lönerna får stiga med högst 5 Jo. För nästa år räknar man inte med någon tillväxt alls i ekonomin. Hur det då skall kunna bli en höjning av reallönerna har jag litet svårt att begripa. Det antyder kanske att dessa problem inte kan lösas med den politik som nu förs. Jag vidhåller att regeringen inte iakttar neutralitet mellan olika sparformer. Mest dramatiskt är ju det missgynnande som sker av sparande i bostad. Men vi har också en motsvarande situation när det gäller valet mellan aktier och kronor. Vi lärde oss tidigare att man, för att uppväga den ökade risk som är förenad med aktiesparande, bör ge en något större skattefavör för sådant sparande. Jag tycker att statsrådet borde erkänna att det är nödvändigt för att vi skall uppnå balans. Men det är klart att det med nuvarande samhällsekono mi ligger nära till hands för regeringen att vilja gynna sparande i statsskulden. Jag vill också kommentera det som skall hända i början av nästa år. Med den kris för hushållssparandet som råder är det passivt att bara inrikta sig på att finna former för att ta hand om det sparande som då frigörs. Till att börja med uppnår man ju inte någon ökning av hushållssparandet på det viset; det blir på sin höjd fråga om att förhindra en nedgång. Men dessutom räcker inte ökningen under första kvartalet med 5 000 kr. av sparbeloppet i allemanssparandet på långt när för att ta hand om de medel som frigörs från t.ex. skattefondssparandet. Den som 1980 satte in maximalt tillåtna 4 800 kr. i aktiesparfond kan räkna med att efter årsskiftet få ut omkring 25 000 kr., dvs. fem gånger så mycket som han får sätta in extra i allemanssparandet. Det tycker jag visar att det inte räcker med punktinsatser. Enligt min mening är den låga sparandenivån i Sverige såväl totalt sett som för hushållen ett allvarligt och alltför litet uppmärksammat problem. Vad vi försummar att göra nu får återverkningar långt in i framtiden. Jag har i statsrådets svar på min interpellation anat en gryende medvetenhet om problemets art och storlek. Jag hoppas att det skall leda till en omläggning av den allmänna ekonomiska politiken i den riktning vi moderater förordar. Men jag hoppas också att det skall leda fram till en särskild utredning av de problem som råder på hushållssparandets område och till en utredning av vilka speciella stimulansåtgärder som bör sättas in för att vi snabbt skall få till stånd en ändring till det bättre.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Då det gäller bedömningen av utvecklingen i Turkiet sammanfaller regeringens uppfattning i väsentliga hänseenden med vad jag framfört i min interpellation. Mer än fyra år har gått sedan militärjuntan under ledning av dåvarande generalen och nuvarande presidenten Kenan Evren grep makten i Turkiet genom en statskupp. Trots den långa tid som förflutit sedan dess har ännu inte undantagslagarna hävts. Europarådets parlamentariska församling har vid upprepade tillfällen krävt att undantagstillståndet skall hävas i hela landet. Det är särskilt allvarligt att undantagslagar alltjämt råder i de fem större städerna, bl.a. Ankara och Istanbul. Det är sant att inte mindre än nio provinser har undantagstillstånd av militär beskaffenhet. Turkiets premiärminister Turgut Özal förklarade den 4 april 1985 att han hoppades att Turkiet skall kunna häva det militära undantagstillståndet helt inom 18 månader. Det betyder att så förhoppningsvis skulle ske senast i oktober 1986. Men någon bestämd utfästelse därom har inte lämnats. Inga löften har getts om hävande av det civila undantagstillståndet. Inte heller vet vi om man avser att ersätta det militära undantagstillståndet med civila undantagslagar i likhet med vad som skedde den 19 november i år i vissa provinser. Det måste klart uttalas att inget undantagstillstånd längre är försvarligt, inte ens med hänsyn till den undantagsregel som finns i artikel 10 i Europakonventionen. Det löser inte problemen i Turkiet utan hindrar en demokratisk utveckling med full respekt för de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. En uppgörelse med Turkiet enligt artikel 28, som utrikesministern berört, måste bygga på en klar och bestämd tidsangivelse för upphävande av alla undantagslagar i hela landet. Det är riktigt att debatten i press och parlament är mer öppen och att kritik mot regeringen kan framföras. Men det måste samtidigt framhållas att pressen fortfarande är starkt kontrollerad genom en blandning av censur och självcensur. Tidningarna vet var gränserna går och efterhör censurmyndigheternas uppfattning i tveksamma fall för att undgå ingripanden. En lång rad samhällskritiska och skönlitterära böcker är alltjämt förbjudna. För militären är det dock viktigast att man inte kritiserar militärstyret under tiden 1980-1983 och inte uttalar sig på sådant sätt att man riskerar en återgång till politiska förhållanden som rådde före militärkuppen. Ett upphävande av nuvarande censur och politiska restriktioner för Ecevit och Demirel skulle inte bara vara en klar demokratisk markering, utan skulle också bekräfta att man inte vill utnyttja dessa repressiva bestämmelser för att kunna utöva en indirekt och otillbörlig press på opinionen. När det gäller frågan om återställande av de grundläggande demokratiska frioch rättigheterna, bör även tilläggas att partier som står på marxistisk grund är helt förbjudna, vilket inte är fallet i något annat land anslutet till Europarådet. I interpellationssvaret påtalas med rätta att inga framsteg gjorts när det gäller den fackliga friheten, som är mycket starkt beskuren. Särskilt allvarligt är att den långvariga dialog som förekommit med de turkiska myndigheterna, bl.a. från ILO:s sida, inte lett till någon förändrad inställning hos den turkiska regeringen beträffande den fackliga friheten. Europarådet har gång på gång framställt krav på facklig frihet. Över huvud taget måste organisations-, mötesoch demonstrationsfriheten säkras i lag och tillämpning. Paragraferna 141 och 142 i strafflagen är inte acceptabla ur demokratisk synpunkt, då de öppnar vägen för renodlade politiska och antifackliga rättegångar. Vid ett studiebesök som jag gjorde i Turkiet för en dryg månad sedan fick jag bekräftat att advokatkåren får nära nog dagliga rapporter om förekomsten av tortyr samt annan brutal och förnedrande behandling, främst i samband med polisförhör. Det förekommer alltjämt stor rädsla för att göra angivelser om tortyr. Men trots detta har enligt den parlamentariska fängelsekommissionen 917 anmälningar gjorts därom under de fyra år som gått efter militärkuppen. Visserligen är tortyr förbjuden, men de åtgärder som vidtagits för att förebygga och beivra tortyren är helt otillräckliga. Försvarsadvokaterna tillåts inte biträda sina klienter i samband med polisförhör. En försvarare kan inte heller tala i enrum med sin klient. Det turkiska advokatsamfundets uppfattning att förekomsten av tortyr är utbredd synes vara välgrundad och bekräftas av andra källor, bl.a. frigivna fångar och arresterade. Frågan om amnesti är en angelägenhet för den turkiska regeringen och parlamentet. En allmän amnesti skulle vara en viktig åtgärd för att skapa tilltro till de turkiska myndigheternas åtgärder för en återgång till demokrati. Utrikesministern säger i sitt svar att de berörda länderna, som gjort anmälan mot Turkiet, har lämnat sina synpunkter till kommissionen och att den kommer att ta ställning i frågan under sin pågående session i Strasbourg — nu sade utrikesministern att detta ställningstagande redan har gjorts. I interpellationssvaret anger utrikesministern inte vilka synpunkter som framförts från svensk sida. Jag undrar därför om utrikesministern är beredd att ange vilken hållning regeringen har intagit och vad beslutet i Strasbourg gått ut på.

Herr talman! Det finns brister i det förfarande som tillämpas med anledning av en anmälan till kommissionen. Det har nu gått lång tid sedan den nu aktuella anmälan gjordes. Bestämmelserna är dessutom sådana att man endast får åberopa de förhållanden som rådde före tiden för anmälan. Bristerna är sådana att jag anser att regeringen skall verka för att bestämmelserna ändras. Jag känner till att en del av de anmälande länderna har varit benägna att gå med på en uppgörelse, och det är därför i viss mån förståeligt att också den svenska regeringen har valt att gå den vägen. I den situationen är det mycket angeläget att poängtera hur betydelsefullt det är att opinionen, påtryckningarna och meningsyttringarna fortsätter. Det är inte godtagbart att det inom Europarådets ram finns en dubbelstandard i fråga om kraven på parlamentarisk demokrati och de mänskliga rättigheterna. När det gäller frågan om amnesti, som jag redan har berört, undrar jag om den turkiska regeringen verkligen har gjort några utfästelser beträffande förslaget om en allmän eller i vart fall bred amnesti. Det är riktigt att det till sist är inom parlamentet som initiativ skall tas och slutgiltiga ställningstaganden göras. Jag vet att det inom oppositionen finns en stark opinion för en bred amnesti, men regeringen har på den punkten, om nu den politiska viljan finns att ge en bred amnesti, varit alltför återhållsam, och den rider på bestämmelser i konstitutionen som inte är godtagbara.

Det är den allt starkare oppositionen i Turkiet samt den internationella opinionen och trycket från bl.a. Europarådet och EG som lett till att vissa demokratiska framsteg har gjorts i Turkiet under senare tid. Kritiken och påtryckningarna måste fortsätta till dess att Turkiet genomfört åtgärder som säkrar den demokratiska utvecklingen.

Herr talman! Den bild av situationen i Turkiet som utrikesministern tecknar är inte entydig. Den innehåller å ena sidan sådant som kan tolkas som otvetydiga framsteg. Jag tänker då bl.a. på att inga dödsdomar har verkställts sedan över ett år tillbaka, att yttrandefriheten i vissa avseenden har förbättrats och att man med större kraft än tidigare inskrider mot dem som utövar tortyr som ett led i sina förhörsmetoder. Allt detta får vi notera som någonting positivt. Men bilden pekar å andra sidan också på brister i det turkiska samhället. Det är naturligt, herr talman, att man i en sådan här diskussion främst riktar uppmärksamheten mot bristerna i det turkiska samhället, där man avviker från kraven när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. I de avseendena vill jag för egen del instämma i mycket av det som har framförts av Hans Göran Franck i hans anförande liksom i hans interpellation. Särskilt måste man notera att det är otillfredsställande att man i Turkiet fortsätter med rättegångarna mot medlemmarna i DISK, mot fredsrörelsen och mot de intellektuella. Det är otillfredsställande att man alltjämt behandlar fackföreningsrörelsen så snävt som man gör, inte minst att de gamla, traditionella politiska partierna ännu icke tillåts att verka och att de erkänt demokratiska ledarna från tiden före militärkuppen förhindras att ta aktiv del i det politiska livet. Jag noterar att utrikesministern säger att de nu får yttra sig och kan ge uttryck för vissa synpunkter, men vi är alla medvetna om att de alltjämt är förhindrade att ställa upp i parlamentsval och att likaså de partier som de företrädde är förbjudna att göra det. Detta tycker jag är mycket allvarliga brister i ett samhälle som vill markera att det är på väg mot demokrati. Jag vill understryka att Europarådets främsta uppgift, som jag ser det, är att med avseende på de högt ställda demokratiska krav som ställts upp hålla rent bland sina medlemsnationer så att man inte i fråga om dem — här vill jag citera Hans Göran Franck — tillämpar dubbla standarder. Det är alltså väsentligt att man fortsätter arbetet i Europarådet, både i ministerrådet och i den parlamentariska församlingen, för att se till att Turkiet kommer att följa de standarder som Europarådet har satt upp. Man får inte i något avseende ge intryck av att man nu skulle vara mindre engagerad än tidigare, till dess att man kan säga att samma standarder gäller i Turkiet som i andra länder som är medlemmar av Europarådet. Detta gäller naturligtvis även synen på de mänskliga rättigheterna och tillämpningen av dem i Turkiet. Det är verkligen min förhoppning att både Europarådets parlamentariska församling och ministerrådet kommer att följa denna fråga med fortsatt uppmärksamhet och att de noterar både det som går åt rätt håll och det som ännu inte har gått i denna riktning.

Herr talman! Jag beklagar att man inte har kommit längre i förhandlingarna med den turkiska regeringen. Jag är något förvånad över att dessa förhandlingar inte kunde drivas med större kraft och styrka. Jag uppfattar utrikesministerns svar på ett sådant sätt att han själv inte är nöjd med den uppgörelse som har träffats. Det här betyder att det finns all anledning att i fortsättningen ställa ännu större krav på det svenska agerandet. Dessa frågor måste följas med större uppmärksamhet och med större initiativkraft. Detta Prot. 1985/86:47 ärnämligen inte bara en fråga om Turkiet — det är nog så betydelsefullt att det 9 december 1985 = turkiska folket har fått uppleva den form av förföljelse och förtryck som har RR skett — utan detta gäller även tilltron till vårt eget agerande beträffande FTV mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har ett ansvar att tillse att alla länder TN HONG och inom ramen för Europarådet verkligen respekterar de regler som finns om juveckling 8 den parlamentariska demokratin och respekten för de mänskliga rättighe